Fru talman! Med anledning av att utrikesutskottet tar upp frågan om informationen i sitt yttrande vill jag för det första understryka att regeringen i vårpropositionen, i avsnitt 531, har lämnat information om de utgiftsbegränsande åtgärderna både i tabellform och i löpande text. För det andra har biståndsministern lämnat information i kammaren. För det tredje har utskotten därefter kunnat få ytterligare information direkt från regeringen. Det som sägs i folkpartimotionen om att det skulle vara något odemokratiskt och felaktigt i samband med informationen kan vi från finansutskottet alltså absolut inte hålla med om.

Fru talman! Jag tänkte stå här och prata miljö. Jag tycker egentligen att det är konstigt att jag är ensam om att göra det. Som gammal miljökämpe måste jag säga att den här vårbudgeten är en glädjebudget. Det är också glädjande att konstatera att en förening som Naturskyddsföreningen säger: Äntligen börjar det lossna när det gäller pengar! Jag skulle vilja påstå att det är det faktum att Miljöpartiet finns med i budgetsammanhang som gör att vi nu börjar få pengar till miljön. Man kan se att budgeten för miljösidan är mycket liten i förhållande till andra områden, men ändock. Jag skall lyfta fram något av det som vi nu börjar satsa på. I den budget som antogs i höstas satsade Miljöpartiet på att vi skulle få resurser till att avsätta skyddsvärda skogar. Den satsningen fortsätter även fram mot år 2002. Här kan vi se att vi ligger på ett belopp på 500 miljoner per år redan år 2001 men även år 2002. Det innebär att det äntligen blir stora satsningar på att försöka spara 10 % av den produktiva skogsmarken - som innehåller biologisk mångfald som är mycket trängd. I den här vårbudgeten kompletteras det med medel till nyckelbiotoper. Nyckelbiotoperna är de där pärlorna i skogen, de som är väldigt speciella och som verkligen måste skyddas för att många av de hotade arterna skall kunna finnas kvar. Det har kommit en nyckelbiotopsinventering som visar att det på den mark som är undersökt finns ungefär 4 000 sådana här pärlor. Om man också tar med den mark som inte är privatägd utan som är bolagsskog räknar man med ungefär 8 000 nyckelbiotoper. Det här kommer att kräva resurser. Det är nödvändigt, för det är många i dag som vill vänta på att det skall komma resurser för att spara nyckelbiotoper innan man börjar avverka. I många bygder ligger det alltså faktiskt någon sorts död hand över skogsbruket - vilket vi i och för sig tycker är bra - för att man väntar på pengar till nyckelbiotoper. Nu finns det sådana i budgeten. Vi kan se att det för år 1999 ligger 40 miljoner. År 2000 ligger det 50 miljoner. År 2001 och 2002 ligger det 125 miljoner vardera året. Då börjar vi komma upp i nivåer som innebär att vi kan göra en insats. Något annat som jag har stått här och pratat om många gånger är behovet av pengar till marksanering. Vi vet att det finns ett antal områden i Sverige som läcker gifter. Det är områden som ingen riktigt känner ansvar för och där staten tyvärr måste gå in och ta ett ansvar. För några år sedan var det här anslaget noll. Nu finns det pengar. Vi kommer upp till så mycket som 300 miljoner kronor år 2002 i en trappa. Totalt handlar det om nästan 400 miljoner under fyra år. Då finns det också ett utrymme för att påbörja åtgärder för det här. Det var faktiskt socialdemokraterna som för ett antal mandatperioder sedan började titta på problemet, och här ligger Sverige efter. I många andra länder är man mycket bättre på att sanera. Vi måste verkligen ta tag i frågan, för vi vet att gifter i naturen inte leder till en ekologiskt långsiktig hållbarhet. Här måste tyvärr staten gå in. Även miljöforskningen får mer pengar. Det handlar om 50 miljoner år 2000, 100 miljoner år 2001 och 100 miljoner år 2002. Kalkningen läggs det extra pengar på. Här kommer det i och för sig en utredning under den här månaden, men redan nu vet vi att anslaget är för litet. Här lägger vi på 23 miljoner redan för 1999. Det visade sig nämligen att den nivå vi hade på anslaget i höstas var för låg. Sedan läggs det på 30 miljoner för varje år framöver. Om det här förslår får vi titta på när Kalkningsutredningen kommer, men det visar i alla fall att det finns en vilja att fortsätta kalka även om alla skulle önska att det inte behövdes. Men det är tyvärr inte mycket att be för så länge försurningsläget är som det är. Skall vi klara den biologiska mångfalden måste vi kalka, och framför allt: Slutar vi att kalka ett område som har kalkats är risken uppenbar att den mark som innehåller många metaller, t.ex. aluminium, börjar läcka detta aluminium på ett okontrollerat sätt. Jag tror inte att någon skulle vilja veta exakt vilka effekter det får. Det skulle i så fall vara ett fullskaleexperiment som var mycket obehagligt. Förra mandatperioden fattade vi beslut om miljöbalken. Det var också s, v och mp som gick ihop för att försöka skärpa miljölagstiftningen, och i dag kan vi se att denna lagstiftning har haft effekt. Det har t.ex. aldrig åtalats så mycket miljöbrottslingar tidigare som nu, och det beror på att miljöbalken har mer tänder än den gamla lagstiftningen hade. Här måste vi komplettera, och här kompletteras det med miljöbrottsbekämpning. Man måste se till att det finns en organisation på den juridiska sidan som klarar av att hantera de här frågorna. Miljöbrott är ju ofta mycket svåra. Det är svårt för jurister att ha en naturvetenskaplig kompetens som faktiskt krävs för att man skall kunna bedöma styrkan i miljöbrotten. Är det farligt eller inte med ett kilo kvicksilver? Hur skall man bedöma det? Är det ett ringa brott eller inte? Här tillförs nu medel. Redan 1999 tillförs 10 miljoner, och sedan tillförs det 30 miljoner framöver för år 2000 t.o.m. år 2002 för att se till att stärka miljöbrottsbekämpningen. Det här är några exempel på de satsningar som nu görs. Totalt kan man säga att det handlar om miljardbelopp. Om vi räknar ihop allt som satsas för år 2002 handlar det om åtskilliga miljarder. Från Miljöpartiets sida menar vi att detta är nödvändigt för att vi skall kunna skapa ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle. Och vi kommer i det fortsatta samarbete som jag hoppas skall bli lika fruktbart som det som vi hittills har bedrivit att jobba hårt för att miljön skall få sin beskärda del av anslagen.

Fru talman! Regeringens skrivelse med utvärdering av Riksgäldskontorets skuldförvaltning är den första i sitt slag. Den utgör ett viktigt inslag i den nya ordning för statsskuldspolitiken som beslutades av riksdagen i maj 1998. Vi moderater har länge förespråkat detta och välkomnar nu att ansvaret för arbetet med statsskulden på detta sätt ges en tydligare uppdelning. Huvudsakligen instämmer vi i regeringens bedömningar avseende den förda statsskuldspolitiken. Riksgäldskontorets hantering av statsskuldsförvaltningen och det stora ansvar för marknadsvårdande hänsyn som kontoret har att iaktta har skötts med stor kunnighet och skicklighet, enligt vår mening. Våra invändningar begränsar sig till regeringens utvärdering av Riksgäldskontorets hushållsupplåning. 1998/99 till 69,6 miljarder kronor. Det utgör endast en liten del av den totala skuldmassan, strax under 5 %. Merparten av hushållsupplåningen utgörs av premieobligationer, ca 60 miljarder kronor. Upplåningen via Riksgäldsspar uppgår till drygt 5 miljarder kronor. Efter det att riksdagen avskaffat den sista delen av de skattemässigt gynnade sparreglerna för Riksgäldskontorets hushållsupplåning har kontorets marknadsandelar på hushållslånemarknaden sjunkit. Vi menar att detta tydligt indikerar svårigheterna för Riksgäldskontoret att agera på den privata hushållsmarknaden. Denna verksamhet utgör en från Riksgäldskontorets övriga verksamheter avvikande uppgift som egentligen är svår att utföra utan betydande marknadsföringsinsatser och ett eget kundnära kontorsnät. I sin strävan att upprätthålla en större andel av hushållsmarknaden tvingas nu Riksgäldskontoret, i frånvaro av skattefördelar, att styra över mer resurser till marknadsföring. Vissa planer finns även på att utöka Riksgäldskontorets kundservice till privatekonomisk rådgivning och i förlängningen fler egna kundkontakter med privatpersoner. Och detta menar vi, i kontrast till regeringen, skulle vara en både olycklig och principiellt felaktig utveckling. Vi finner det mycket oklart vad regeringen egentligen menar med sina skrivningar om att Riksgäldskontoret aktivt skall agera för att återvinna förlorade marknadsandelar på den inhemska hushållssparandemarknaden. Frånvaron av principiella resonemang eller synpunkter på i vilken form som det är lämpligt att Riksgäldskontoret försöker återvinna förlorade marknadsandelar blir mycket märklig i skenet av att just skrivningarna om hushållssparandemarknaden är de där regeringen uttrycker sina tydligaste inriktningspreferenser i hela den skrivelse som lämnats till riksdagen. Vi moderater invände inför lanseringen av Riksgäldsspar mot att Riksgäldskontoret skapade nya sparinstrument i syfte att försöka behålla flyktiga allemanssparpengar i egna sparinstrument. Vi menar att regeringens redovisning visar att vi hade rätt i vår kritik. Upplåningen på den inhemska hushållsmarknaden är lönsam enligt de definitioner som används i skrivelsen endast därför att premieobligationsandelen är så stor. Men av redovisningen framgår att upplåningen via Riksgäldsspar sker till en högre kostnad än för den alternativa upplåningen på den inhemska marknaden. Hitintills har 45 miljoner kronor gått förlorade genom satsningen på Riksgäldsspar. I betänkandet noteras att man inte har lyckats med satsningen på Riksgäldsspar, och när det gäller möjligheterna för Riksgäldskontoret att återta marknadsandelar är utskottsmajoriteten betydligt mer avvaktande än regeringen. Trots detta vill inte utskottsmajoriteten ta ställning för det enda rimliga alternativet, nämligen att Riksgäldsspar bör avvecklas och att Riksgäldskontoret inte bör utveckla nya sparinstrument riktade till den konkurrensutsatta hushållssparandemarknaden, vilket vi däremot anser är det klokaste ställningstagandet. Med detta vill jag yrka bifall till den borgerliga fyrpartireservationen.

Fru talman! Riksdagen har i olika sammanhang pekat på vikten av att resultaten följs upp och utvärderas och att resultatredovisningen till riksdagen utvecklas. Detta ärende handlar om Riksgäldskontorets verksamhet. Riksdagen har i lag från 1998 beslutat om en ny modell för statsskuldsförvaltningen. Med den nya lagen har en tydligare ansvarsfördelning skapats. Riksdagen anger riktlinjer för statsskuldspolitikens övergripande mål. Regeringen har att ange riktlinjer för hela statsskuldsportföljen, och Riksgäldskontorets ledning ansvarar för att de övergripande målen omsätts i operativa riktlinjer och delmål. Målet är att från den 1 januari 1999 skall statens skuld förvaltas så att kostnaderna för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen skall ske inom ramen för de krav penningpolitiken ställer. Den skrivelse som vi nu behandlar avser åren 1993/94-1998. Det är den första utvärderingen som fullt avspeglar den nya ansvarsfördelningen. Målformuleringen görs först nästa år. Riksgäldskontoret har formellt sett inte klarat målet för upplåningsverksamheten på den nominella marknaden. Men Riksgäldskontoret har med sina marknadsvårdande åtgärder bidragit till lägre räntenivåer och därmed lägre kostnader för statsskulden. Att mäta om besparingarna har uppvägt det negativa resultatet är svårt. Man har också vidtagit åtgärder för att minska finansieringsrisken i statsskuldsportföljen till priset av ett negativt resultat. Om det negativa resultatet uppvägs av en lägre risknivå är också svårt att mäta. Det saknas verktyg. Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning på den internationella marknaden har varit framgångsrik. Man har uppnått bättre resultat än externa förvaltare, samtidigt som risktagandet har varit lägre. Också i fråga om upplåningen på den inhemska marknaden genom realränteobligationer har man nått målet. Även när det gäller upplåningen på den inhemska hushållsmarknaden har Riksgäldskontoret nått uppställda mål. Volymen har minskat kraftigt de senaste åren. Regeringen anser att det är viktigt att riksgälden återvinner marknadsandelar genom att aktivt bearbeta den inhemska marknaden. I motion Fi44 av moderaterna ifrågasätts regeringens ambitioner att Riksgäldskontoret skall satsa för att återta marknadsandelar. Utskottet konstaterar att Riksgäldskontoret inte lyckats behålla det hushållssparande som skedde i allemanssparandet. En anledning var att man saknade lokal kontorsorganisation. Men genom att etablera och utveckla nya former för kundkontakter borde Riksgäldskontoret kunna konkurrera på denna marknad och återta marknadsandelar. Det långsiktiga målet skall dock vara att uppnå kostnadsbesparingar i förhållande till kontorets alternativa upplåningsformer på penning och obligationsmarknaden. Utskottet avstyrker därför motionen. Fru talman!

Fru talman! Anser Carin Lundberg att det är rimligt att Riksgäldskontoret utvecklar och bedriver sparformer riktade mot hushållssektorn som redan finns och fungerar på den privata bankmarknaden? Anser hon att det är rimligt att man fortsätter att bedriva en sparform som hittills har kostat staten 45 miljoner kronor?

Fru talman! Målet för verksamheten står fast. Upplåningen från hushållen skall bara ske om det kan ske till en lägre kostnad än kostnaden för den alternativa upplåningen, t.ex. upplåningen med statsobligationer och statsskuldväxlar. Marknadsföringen är förenad med kostnader, men de kostnaderna finns med i lönsamhetskalkylen. Skulle upplåningen inte visa lönsamhet finns det inte anledning att fortsätta med verksamheten. I motionen anförs att man inte skall fortsätta med detta på grund av att det saknas kontorsnät. Jag håller inte med om det. Samma sak gäller för flera nischbanker. Det har inte förhindrat dem från att bedriva framgångsrik verksamhet. Ny teknik ger nya möjligheter. Titta på t.ex. premieobligationerna, som i större omfattning säljs direkt av Riksgäldskontoret via telefon och/eller Internet och allt mindre via den traditionella kanalen, dvs. bankkontoren. Det är ungefär Målet för hushållsupplåningen, både totalt och för enskilda produkter, är att lönsamhet skall uppnås över perioder på fem år. Riksgäldsspar introducerades sent på hösten 1997 och hade bara funnits i drygt ett år vid utgången av 1998 - som vi nu utvärderar i dag. Därför är det för tidigt att bedöma om verksamheten skall fortsätta eller inte. Finns inte förutsättningarna för lönsamhet skall sparformen naturligtvis avvecklas.
Fru talman! Anser Carin Lundberg att det är ett självändamål att Riksgäldskontoret agerar på marknaden som riktar sig till det privata hushållssparandet, eftersom den marknaden redan fungerar i dag? Är det ett självändamål att staten agerar på den marknaden?

Fru talman! Nu får vi fortsätta diskussionen från halv tolv i går kväll. Det är alldeles riktigt att moderaterna har yrkat avslag på skatt på avfall. Ingemar Josefsson ser tydligen sig själv som miljöns riddare. Måttet för hur mycket ett parti är för en bra miljö är hur många skatter som man vill införa. Det innebär i och för sig att Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet måste vara bättre än Socialdemokraterna för miljön eftersom de vill införa en skatt på förbränning. Det är den slutsats jag drar. Det finns inte självklara samband mellan skatter och en bra miljö. Skatt på avfall är ett bra exempel på detta. Denna skatt kommer att göra att många kommer att använda sig av någon form av kreativ bokföring. Man får in det som är ganska torrt, man pytsar på och får ut det som är ganska blött - och tjänar på det hela. Det finns en stor risk att man kommer att flytta på staketen för välordnade deponier så att verksamheten hamnar utanför. Detta är absolut inte konkurrensneutralt. Små anläggningar skall inte betala deponiskatten. Jag vet inte hur de små deponierna sköts. Det finns en mängd nackdelar för miljön. Ser Ingemar Josefsson någon som helst fara med att avfallsskatten kan vara kontraproduktiv för en bra miljö?
Fru talman! Det är endast Moderata samlingspartiet som ser någon fara i detta, Marietta de Pourbaix Jag noterade i mitt anförande att när det gäller att hitta nya skatter är uppfinningsrikedomen stor. Går det att göra det i miljöns namn är lyckan för många fullkomlig. Kombinationen miljö och skatt tycks berusa sades det i inlägget i går. Ser man på miljöskatterna på det sättet förstår jag att man inte ser till miljön. Det är klart att det alltid kan uppstå problem som måste korrigeras. Men de exempel som här redovisas är inte korrekta. Det sades i debatten i går att det borde finnas morötter i stället för skatt. Vilka morötter? Vad är ert alternativ till alla andra partier som anser att vi måste komma åt de 85 % som i dag läggs på deponi?
Fru talman! Jag får nu veta att om det inte fungerar skall man korrigera det med ytterligare skatter. De pengar som man nu har tänkt att man skall få in - 1,1 miljarder netto, eller vad det blir - vad skall man använda dem till? Är det till miljön? Nej, det står ingenstans. I hela propositionen, och i förslaget, finns inte en enda miljökonsevensbeskrivning av att det är bra för miljön. Ändå står Ingemar Josefsson i talarstolen och hävdar att det är väldigt bra för miljön. I slutändan är det företag och vi enskilda människor som får betala. De pengar som detta kommer att kosta företagen, skulle inte de kunnat användas på ett bättre sätt till att miljöförbättra? Likadant är det för oss enskilda människor som kommer att få ökade kostnader. Skulle inte vi kunna få använda pengarna till att t.ex. handla miljövänligt? Det känns väldigt konstigt. Det står ganska klart i propositionen att kostnaderna kommer att öka väldigt mycket för hushållen. En bit in på 2000-talet kommer det inte bara att kosta 250 kr mer per ton, utan det kommer att kosta 775 kr mer per ton. Det måste man ta ut från hushållen för att det skall gå ihop. Det kostar, och det kostar, och det är naturligtvis alltid på bekostnad av någonting annat. Ett bra exempel på morötter är när man stimulerade användning av katalysatorer för motorer. Det är ett bra exempel på användning av morot för miljön i stället för att alltid använda piskan, dvs. skatter. Jag upprepar igen: Det finns inte någon miljökonsekvensbeskrivning i propositionen eller i betänkandet som säger att man kommer att få de effekter som man tror att man kommer att få.
Fru talman! Detta är inte sant. I propositionen redovisas de förväntade minskningarna som kommer att ske genom det här förslaget. Skatten är inte till för att man skall ta ut skatten utan egentligen för att minimera det som går till deponi. Enligt propositionen förväntas detta förslag i kombination med det som görs i övrigt att nå upp till 50 % reducering. Det är viktigt. Det påpekandes att skatterna inte går till miljön. Vi använder oss inte av riktade skatter. Däremot använder staten skatter för att se till att vår miljö blir bra. Dessa påpekanden är oriktiga. Vilken morot skulle det vara? Jag förstod att det skulle vara katalytisk rening. Det fick vi inte förrän vi fick en lagstiftning. Det var ingen morot i den delen. Jag förstår inte vad det har med morot att göra i den här debatten. Vilka morötter vill Moderata samlingspartiet ha för att få ned deponierna om man inte skall ta ut skatt, som alla andra partier föreslår. Vilka morötter är det? Vilka förslag är det?
Fru talman! Jag blev apostroferad i Ingemar Josefssons anförande i går. Han frågade dels om varför vi vill att man skall stimulera användning av deponigas, dels om hur vi vill åtgärda gamla tippar. När det gäller deponigas tycker vi att det är viktigt att se till att den metan som i dag läcker från gamla tippar inte hamnar i atmosfären. När det gäller gamla tippar är det naturligtvis viktigt att komma till rätta med det. Här står vi inför ett gigantiskt problem. Nu har s, v och mp skapat en ny och bättre miljölag som gör att det i framtiden förhoppningsvis blir klart att det är den som använder tippen som har ett saneringsansvar. Men det finns en mängd gamla tippar som läcker rejält. I den budget som vi just har fattat beslut om visar s, v och mp tillsammans att det är dags att börja saneringar av miljöskadade områden. Faktum är att vi kanske måste sätta oss ned tillsammans och fundera på om många av de gamla tipparna skall räknas in som den typen av områden. Det är klart att det kommer att vara kostsamt, men jag tror att det är dags att göra det. Det finns oerhört mycket mer läckage från dessa tippar än vad man tidigare har trott. Molnbyggen i Dalarna är inte den enda tippen som läcker. I princip alla som man har tagit prover från har visat sig läcka kemikalier som man kanske inte hade väntat sig att finna där. Vi har börjat skapa de förutsättningar som krävs för att kunna komma till rätta med miljösynderna.
Fru talman! Här finns en skillnad mellan majoriteten och vi socialdemokrater som här reserverat oss. Vad är då skillnaden? Vi menar att det inte behövs någon extra stimulans för deponigasen. Vi menar inte att det inte skall stoppas. Men gasinsamling sker i dag på drygt ett femtiotal av landets deponier. Det är naturligtvis de större, vilket innebär att det är där vi får ta in den större mängden. Många mindre anläggningar har i dag också krav genom att de har fått villkor i samband med miljötillstånd. Dessutom har vi nu fått ett deponeringsdirektiv från EU där det just är krav på att samla upp deponigas. Det är inte det är området som man behöver stimulera. Det som behövs stimuleras är den nya tekniken som inte är deponierna utan reaktorbaserad rökning och kompostering. Det är vad man behöver satsa på. Vår socialdemokratiska reservation innebär att satsa på den moderna tekniken och att försöka göra sig av med de deponier som släpper ut gas. Det var därför som vi fattade beslut om att inte ha organiskt avfall på deponi år 2005. Jag vill mena att vi här har gått före och att ni kommer efter på ett område som faktiskt inte behöver någon stimulans. Vi har redan täckt upp det tidigare inom Sverige och inom EU.
Fru talman! Jag menar att det inte finns någon motsättning. Vi som har varit med om att få detta tillkännagivande delar den uppfattning som Ingemar Josefsson ger sig till tals för, nämligen att vi skall stimulera ny teknik. Vi skall se till att vi använder gasen så bra som möjligt, om det nu är rötkammare eller vad det är. Någonting som oroar mig är dock att det blir lite grann som det var förr, att det som försvinner genom skorstenen "försvinner". Jag är rädd för det, men jag hoppas att det inte är så. Det som eldas försvinner inte. Centerpartiet, som är med på detta, kanske tycker att det kretsloppet - dvs. att det som kommer ur skorstenen kommer tillbaka till naturen - är ett acceptabelt kretslopp. Det tycker vi inte från Miljöpartiets sida. Det är definitivt ingenting naturligt. Finns det inte en liten farhåga eller eftertänksamhet även hos socialdemokraterna, att det finns en risk för att vi får en förbränning av blött organiskt avfall, hushållssopor helt enkelt, som skulle kunna skapa problem? Anser man i dag att det är helt riskfritt? I så fall tycker jag nog att socialdemokraterna tenderar att stoppa huvudet i busken lite grann. Det har också många påpekat här från talarstolen. En ökad förbränning av organiskt blött hushållsavfall kan skapa miljöproblem.
Fru talman! När det gäller den sista delen finns det en risk. Därför talar man i propositionen också om att man måste ha uppmärksamhet på den delen och ha en bevakning. Det ingår i propositionen. När det gäller den första delen av frågorna säger Gudrun Lindvall att det inte finns några skillnader. Vi socialdemokrater har varit tvungna att reservera oss för att få in att man skall satsa på modern teknik för att få fram biogasen. Det är en reservation som socialdemokraterna har på den delen. Majoriteten skriver om förslag som syftar till att stimulera användning av deponigas för energiutvinning. Vi har ett sådant system. Det är t.o.m. kommersiellt användbart. Vi behöver ingen sådan stimulans på den delen. Vi har den avsättningen. Där har ni missat vad som är problemet. Det finns en chans. Det är väl unikt, men det skulle vara hedrande, att anpassa sig och i det här fallet följa med oss. Vi är i så fall beredda att försöka samordna dessa synpunkter. Om vi har samma uppfattning är inte det något problem.

Fru talman! Detta är ett ärende med rötter decenniner tillbaka i tiden. Det är en diskussion som har pågått sedan 70-talet. Den första ordentliga konkretiseringen i ärendet kom under den borgerliga regeringsperioden i en proposition från 1993 om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling, den s.k. kretsloppspropositionen. I kretsloppspropositionen slogs det fast bl.a. att deponering av avfall och material som kan nyttiggöras är ett slöseri med naturresurser som i längden inte är hållbart och acceptabelt. Avfall och material skall så långt möjligt behandlas med hänsyn till sina egenskaper och på ett sätt som inte stör eller skadar miljön. Avfall till förbränning och deponering skall i huvudsak vara sorterat. Den här övergången till förnybara resurser, energisnåla processer och återvinning skall bl.a. göras genom att ekonomiska styrmedel utvecklas. Och det är ju det vi håller på med nu. Så långt huvudinriktningen av kretsloppspropositionen som Centerpartiet hade huvudansvaret för under borgerliga regeringsperioden. Efter regeringsskiftet gick, som bekant, miljöarbetet inom den nya regeringen ned på lågvarv. Genom vårt samarbete med regeringen på det ekonomiska området under den förra mandatperioden fick vi tillfälle att aktualisera frågorna om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Resultatet blev så småningom en samsyn om att bl.a. införa en skatt på avfall som ett led i en skatteväxling med sänkta arbetsgivaravgifter i den andra vågskålen. Jag tycker att det är bra att vi nu kan besluta om ett preciserat förslag till lag om avfallsskatt. Det har tagit tid att få fram det preciserade förslaget till lagen. Det kunde kanske ha gått snabbare, men jag har respekt för att det har tagit tid. Det är - och det har ju framgått av den här debatten - en ganska komplicerad materia med en rad ganska besvärliga avgränsningsproblem. Jag är glad att principerna vunnit en bred uppslutning här i kammaren. Det är ju, som tidigare har sagts, bara Moderaterna som mäler sig ur denna samstämmighet kring de grundläggande principerna. De olika uppfattningar som, bortsett från Moderaternas avståndstagande, kommer till uttryck i betänkandet rör ju just avgränsningsproblemen. Det är naturligt att det förs en diskussion om var avgränsningen skall göras, men att den ligger någorlunda rätt verifieras ju av att de delade meningarna i detta betänkande rör en mycket begränsade del av avgränsningsproblemet. Det antyder att avgränsningen ligger någorlunda rätt, men det innebär naturligtvis ingen garanti för att så är fallet. Det här kräver, och det sägs också i betänkandet, kontinuerlig uppföljning och eventuella justeringar mot bakgrund av vunna erfarenheter. Så föreslås också på en rad punkter i betänkandet. Flera talare har tidigare i debatten sagt sig vara förvånande över att vi i Centerpartiet inte har ställt oss bakom reservation 4 som kräver avfallsskatt även vid förbränning och efterhört varför. Svaret är enkelt. Vi anser att energiutvinning är bättre än deponi. Jag är snarast förvånad över att reservanterna inte vill ta till vara det energiinnehåll som blir tillgängligt vid en ansvarsfull och miljöanpassad förbränning. Den här förbränningen sker ju i dag i stora moderna anläggningar med mycket hög reningsgrad. Om detta förhållande rubbas genom den nya avfallsskatten får naturligtvis frågan omprövas, och det sägs också i betänkandet. Men låt oss då återkomma till detta. Fru talman! Jag ber avslutningsvis att få yrka bifall till hemställan i betänkandet inklusive det tillkännagivande om stimulans till användning av deponigas för energiutvinning som där återfinns.

Fru talman! Rolf Kenneryd sade bl.a. att man skall återvinna allt som kan återvinnas. Vi skall använda ekonomiska styrmedel. Sedan gick Rolf Kenneryd över till att konstatera att det råder en mycket bred enighet kring de grundläggande principerna. Jag anser inte att det gör det. Jag menar att till de grundläggande principerna måste räknas hur man ser på förbränning. Jag kan inte se det på samma sätt som Rolf Kenneryd gör, dvs. att energiutvinning skulle vara det enda alternativet till deponi. Vi som vill kämpa för att åstadkomma ett kretslopp ser ju i första hand återanvändning och återvinning som det riktiga handlandet. Då måste vi se till att deponi och förbränning minimeras. Det måste vi göra genom att styra på något sätt. Om man nu lägger en skatt på deponi, borde det vara en självklarhet att man förhindrar att man styr över sopor till förbränning i ökad grad. För så måste det rimligen bli, och det är många experter överens med mig om. Vi får en ökad förbränning, och det kan inte vara vad
Fru talman! Låt oss se hur det här utvecklas. Vi hörde tidigare i replikskiftet mellan Marietta de Pourbaix-Lundin och Ingemar Josefsson vilket eländes elände som kunde förväntas enligt Marietta. Jag tror inte att det blir så. Jag tror inte heller att det blir så när det gäller de frågor som vi nu diskuterar. Vi gör olika bedömningar av förutsättningarna. Om det visar sig att Harald Nordlunds bedömningar blir besannade, får vi rätta till detta. Jag tror inte att det blir så.
Fru talman! Vi menar att vi inte har råd med experiment i de här frågorna. Om det är så - och jag är helt övertygad om det - att vi får en ökad förbränning, är det inte så särskilt lätt att rätta till detta genom att exempelvis införa en avgift i efterhand. Då har vi redan fått en övergång som det tar oerhört mycket tid att rätta till. Det krävs kanske skatter som ligger på en betydligt högre nivå än de skulle göra i dag då de skulle hamna på samma nivå som deponi. Jag motsätter mig starkt experiment på miljöområdet på det här sättet.
Fru talman! Jag tycker att vi skulle kunna vara överens om att risken för experimentlusta på det här området är ganska begränsad. Det är stora investeringar som erfordras för att ta vara på ytterligare förbränningsmassor. Jag tror inte att det kommer att vinna särskilt mycket riskkapital att göra det under hotet av att om det inte används på ett anständigt sätt kommer åtgärder att vidtas.

Fru talman! Jag är också lite förvånad över att Centerpartiet tycker att det är okej att bränna hushållsavfall. Vi fick höra från Socialdemokraternas Ingemar Josefsson att det i alla fall fanns en liten eftertanke om att det skulle kunna innebära miljöproblem. Jag skulle vilja veta om samma eftertanke finns hos Centerpartiet. Centerpartiet brukar ju slåss mycket hårt för biobränslen, vilket jag tycker är mycket bra. Det värmeverk vi har i kommunen har t.o.m. i en koncessionsansökan begärt att sopor skall räknas som biobränslen och fått okej till det. Tycker Rolf Kenneryd att det är bra? Skall sopor räknas som biobränslen. Då är ju risken uppenbar - och det har ju skett i det här fallet - att bränslen som trä och liknande slås ut av sopor. Skall slam också brännas? Jag är lite förvånad att Centerpartiet, som ändå står bonderörelsen nära, inte tycker att det skall komposteras i stället. Detta skulle ju egentligen vara intressant att använda som jordförbättringsmedel. Kanske inte slammet eftersom det ofta innehåller mycket tungmetaller, men hushållssoporna skulle man ju faktiskt kunna göra ett jordförbättringsmedel av om man håller dem mycket åtskilda. Vore det inte bättre att genom en avgift på förbränningen stimulera fram en kompostering i stället?
Fru talman! Det är helt klart att sopor inte kan betraktas som ett biobränsle likt andra biobränslen. Jag anser inte heller att den mycket begränsade förbränning av sopor som det här kan bli tal om utgör något hot mot utbyggnaden av biobränsleanvändning för uppvärmning eller kraftvärmeproduktion. Vi är naturligtvis överens om tågordningen när det gäller prioriteringen mellan kompostering och annan sortering av hushållsavfall. Den skall göras först. Men vi utesluter inte möjligheten att också förbränna en del. Sedan har vi lite olika bedömningar av hur stor risken är för att det här får en omfattning som är icke önskvärd. Låt oss då se hur stor den risken visar sig bli i verkligheten innan vi tar till alltför stora ord i den här debatten.
Fru talman! Det kanske är så att vi som kommer från lite större orter i Stockholms län och ni som kommer från lite mindre orter ser på det här med lite olika ögon. I Stockholmsregionen är det en realitet. Här slår soporna ut biobränslena. Tanken är att det i Stockholmsregionen skall finnas en stor anläggning i norr och en stor anläggning i söder där man skall elda sopor. Den anläggning som jag pratar om, Igelstad i Södertälje, profilerade sig för några år sedan som en anläggning där man skulle börja elda biobränslen. Man kom också i gång med att elda biobränslen. Men i dag planerar man för sopförbränning och har kommit i gång. Man importerar t.o.m. sopor för att bereda vägen för den omställningen, så här är det en realitet. Här slås biobränslena ut av sopor. Jag tycker nog att Centerpartiet har gått i en fälla. Genom att inte lägga skatt på det som förbränns har man faktiskt bundit ris åt egen rygg. Man ser till att biobränslena inte kommer att introduceras, som jag skulle önska och som jag trodde att Centerpartiet också skulle önska. Biobränslena har blivit utkonkurrerade av sopor. Jag fick inget svar på frågan om slammet. Skall slammet komposteras och läggas på deponi, eller skall slammet också eldas? I så fall riskerar vi att mycket av de tungmetaller som finns i slam, t.ex. kadmium, stiger till skyn, och sedan får vi det kretslopp som jag inte tycker är ett kretslopp, dvs. det trillar ned någonstans där det definitivt inte hör hemma. Jag önskar att Centerpartiet funderar på det här med sopor kontra biobränslen en gång till. Ni kanske kan ändra er och stödja reservation 4. För biobränslenas framtid tror jag att det skulle vara bra.
Fru talman! De farhågor som Gudrun Lindvall här har gett uttryck för tror jag inte kommer att besannas. Då är det dags att ta förnyad ställning. Då är vi beredda att göra det. Konkurrensen med biobränslen är ju mera skenbar, om vi skall vara ärliga. Det kommer inte att vara någon avgörande konkurrensfaktor för biobränsleanvändningen i Sverige om vi har avfallsskatt på förbränning av hushållsavfall. Det är icke trovärdigt att framställa problemet på det sättet.

Fru talman! Ekonomiska styrmedel för att åstadkomma en bättre miljö är något som vi inom Moderaterna gärna driver. Att ge företag och andra aktörer i samhället ekonomiska incitament för att förbättra den miljö de påverkar har ofta visat sig framgångsrikt. Detta politiska instrument är bra att ta till på de områden där marknaden själv inte går framåt. Men vi får inte glömma bort att i dag har miljön blivit ett försäljningsargument, något som är positivt för företagen att visa upp för sina kunder. Den ideala situationen är ju när aktörerna på marknaden själva tar ett tillräckligt stort ansvar utan politikens inblandning. För att avgifter och skatter skall fungera som styrmedel för miljön krävs det tydlighet - tydlighet i fråga om att syftet med skatten eller avgiften är att just styra utvecklingen mot en bättre miljö. Problemet är att vissa av de skatter vi i dag kallar miljöskatter har ett annat syfte än att ge en bättre miljö. De skall ge ökade intäkter till statskassan eller fungera som en ideologisk överföring av pengar från det privata till det offentliga. Bara man hävdar att det finns miljöskäl verkar det som om man kan höja skatterna hur som helst i Sverige. Regeringens proposition om skatt på avfall är ett bra exempel på detta. För det första är propositionen synnerligen komplicerad. Den innehåller en mängd olika undantag från reglerna om beskattning därför att dessa områden annars skulle drabbas hårt av skatten. Detta gör att förslaget blir mycket svåröverskådligt. För det andra tycks regeringen inte ta hänsyn till att våra deponier runt om i landet faktiskt redan minskar. Det finns redan en rad viktiga instrument som verkar i positiv riktning: producentansvaret, ett tidigare fattat beslut om förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall år 2002 och ett förbud mot deponering av organiskt avfall från år 2005. Nu skall man alltså lägga på en skatt ovanpå detta. Det blir en form av politisk overkill som resultat. Syftet verkar inte vara att uppnå en bättre miljö, det verkar vara att få ökade inkomster till staten. Skall man lokalisera de största miljöhoten och de största miljöproblemen är det inte de nya deponierna som är problemet. Det är de gamla läckande deponierna som är de största miljöhoten i detta sammanhanget i dag. Dem kommer vi inte åt med det här förslaget. Fru talman! Propositionen kommer att leda till en rad olika problem som måste belysas. Ett stort problem är att skatten kommer att styra avfallet till förbränning. Detta kommer troligen att leda till en försämrad miljösituation. Hotet som finns om en deponiskatt har redan styrt över avfallsströmmen mot massförbränning, och många befintliga förbränningsanläggningar, t.ex. i Malmö, Halmstad, Stockholm och Umeå, planerar att nära nog fördubbla sin förbränningskapacitet. Anläggningen i Malmö har t.ex. ansökt om koncessionstillstånd för att årligen släppa ut ungefär 280 ton kväveoxider, 370 ton svaveloxider, 93 ton saltsyra, 30 ton ammoniak, 55 kg kvicksilver och 190 milligram dioxiner. Det är ämnen som lagras i naturen och som vi svårligen kan vilja ha mer av. Till det kommer också problemen med slagg och aska som innehåller tungmetaller och de ökade transporter det innebär att vi samlar våra avfallsproblem till ett par förbränningsanläggningar. På grund av en lång livslängd hos anläggningarna på 30-40 år riskerar vi att bli beroende av att producera avfall till anläggningarna i den mängd som man bygger för. Denna storskalighet riskerar att låsa fast oss vid förbränningen som metod under många år framåt. Vi moderater är inte principiellt emot förbränning i alla lägen. Men det är viktigt att vi är medvetna om riskerna. Vi tycker att det är olyckligt att utskottsmajoriteten på detta sätt vill styra över avfallshanteringen till förbränning. Inte blir jag klokare på Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet, som först ställer sig bakom en avfallsskatt och sedan vill kompensera för de styrande effekterna genom att införa en skatt på förbränning utöver det. Detta är i och för sig ett effektivt sätt att stärka statens budget. Men vore det inte bättre att som vi moderater yrka avslag till hela skatteförslaget? Då undviker vi de styrande effekterna i fråga om avfallsförbränning. På flera ställen i landet pågår försök att utveckla s.k. biobäddar för att utvinna biogas. I propositionen medges skatteavdrag för t.ex. kompostering och reaktorbaserad rötning, men inte för rötning i bioceller. Framtidens bioceller kan bli ett intressant komplement i energipolitiken och samtidigt ett bra sätt att hantera avfall, framför allt hushållsavfall. Moderna bioceller har ett mycket litet läckage av lakvatten och en god förmåga att hindra den metangas som bildas från att läcka ut i luften. Risken för emissioner av växthusgaser till atmosfären är i dag obetydlig på de moderna anläggningarna, framför allt i jämförelse med den lustgas, dikväveoxid, som bildas vid förbränning och som är nästan 300 gånger så farlig som metangasen. Ser man på energiinnehållet i biobränslen jämfört med reaktorrötning kan man säga att biocellen är dubbelt så effektiv. Den ger ungefär 200 kubikmeter biogas per ton, till skillnad från reaktorrötning som ger 100 kubikmeter biogas. Det är mycket olyckligt att framför allt socialdemokraterna driver en mycket hårdnackad linje mot biocellerna. Kanske har man dålig insikt om biocellernas utveckling och förtjänster och de moderna anläggningar som finns i dag. Men det märkliga är att alla andra partier säger ja till skatten, den skatt som drabbar biocellerna hårt. Vissa partier har försökt rädda detta genom att "stimulera användningen av deponigas för energiutvinning". Den bästa stimulansen för biocellerna är att avslå skatten. Dessutom har man fortfarande ingen lösning på hur stimulansen skall fungera. Man uppdrar därför åt regeringen att återkomma i frågan. Man kan således konstatera att den moderata linjen är en mycket bättre lösning för biocellernas framtid. Fru talman! Detta är några exempel på problem. Det finns många andra. Bl.a. Svenska Renhållningsverksföreningen har pekat på det skattestaket som Marietta de Pourbaix-Lundin har pratat om här. Risken finns att skatten drabbar även andra verksamheter som finns på deponierna. Många i samhället har en mental bild av att på deponierna samlar man skräp på höjden. En modern deponi är ett område som innehåller mycket annat. Källsortering, sopsortering av olika slag, är en verksamhet som ofta finns på deponierna. Även dessa drabbas med det förslag om deponiskatt som ligger. Man riskerar då att på sikt tvingas flytta ut verksamheterna till andra delar av samhället. Vi riskerar att få en mängd olika ställen i samhället som har den här typen av verksamhet. Jag anser att det är mycket bättre att samla alla typer av sådan här verksamhet på ett utrymme. Det är mycket bättre för miljön. Andra exempel på problem är den troligen ökande illegala deponeringen på grund av de höga kostnaderna samt ökade transporter i samband med förbränning osv. Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 20 leder inte till en bättre miljö. Det leder möjligen till ökade inkomster för staten. Glöm inte bort att de som drabbas främst är hushållen som får betala deponiernas ökade kostnader. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till den moderata reservationen 1.
Fru talman! Lars Lindblad sade bl.a. att i miljöpolitiken behöver vi använda styrmedel. Jag är osäker på om Lars Lindblad sade ekonomiska styrmedel, men jag tror det. Lars Lindblad fortsätter sedan med att konstatera att vi inte skall införa skatt vare sig på deponi eller på förbränning.
Tack!
Då blir min fråga: Är det Lars Lindblads och Moderaternas uppfattning att vi har en bra situation i dag och att vi inte behöver vidta några åtgärder?
Fru talman! Ja, Harald Nordlund, Moderaterna är positiva till ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken. Som jag sade krävs en tydlighet när det gäller att den skatt vi ålägger viss typ av verksamhet också skall leda till en bättre miljö. Här finns problem just med den tydligheten. Det verkar som om Harald Nordlund inte är medveten om de beslut som vi tidigare har fattat om förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall 2002 och förbud mot deponering av organiskt avfall från 2005. Detta är beslut som har lett till att deponierna minskar. De minskar i dag. De ökar inte om man jämför med tidigare avfallsflöden. Detta räcker, menar jag. Att lägga skatten ovanpå är ett sätt att stärka statens ekonomi och ingenting annat.
Fru talman! Jag är medveten om de förändringar som kommer från 2002. Det finns tecken som tyder på att ett flertal kommuner kommer att öka förbränningen; även deponierna ökar. Vi kommer att under åren fram till 2002 få en utveckling som ingen av oss önskar. Då måste vi nu gå in och vidta åtgärder. En åtgärd är att lägga en skatt på deponier. Men man måste också lägga den på förbränningen. Det tycker jag är slutsatsen av Lars Lindblads anförande. Lars Lindblad talade om riskerna med att vi nu kommer att styra över alltmer på förbränning. Samtidigt konstaterar han att vi inte skall göra något. Allt är bra som det är. Man medverkar alltså i själva verket till att vi får en ökad förbränning. Det är en utveckling som vi inte bara kan åse medan vi inväntar eventuella effekter av en lagstiftning som träder i kraft om flera år.
Fru talman! Det verkar som om Harald Nordlund inte har hört vad jag säger, eller kanske t.o.m. inte vill höra vad jag säger. Det är ett faktum att deponierna minskar redan i dag. Det gör de på grund av redan fattade beslut, som Harald Nordlund verkar inse. Samtidigt har vi ett ökat medvetande i samhället. Skatten leder till förbränning. Där är vi överens. Detta är ett av huvudskälen till att vi vill avslå skatten. Den leder till en ökad förbränning. Där är vi överens. Det som Folkpartiet och andra partier vill åstadkomma är att man höjer skatten på avfall och sedan måste kompensera med förbränning. Genom att inte införa skatt på avfall behöver vi inte hantera frågan om skatt på förbränning. Det löser sig på ett annat sätt. Jag tror att det är farligt att, som Socialdemokraterna vill, genom skatten styra över till förbränning. Där är vi överens, men vi har olika sätt att se på just den detaljen.
Fru talman! Den redovisning som nu görs av fördelarna med att avstå bortser helt och hållet från att trots att vi under en följd av år har gjort stora insatser på våra deponier går fortfarande 85 % av det som kommer in till anläggningen just till deponi. Vi har ett problem. Vi har alltså inte kommit längre än att väldigt mycket fortfarande går till deponi. Det är då samhället vill sätta in skatten. Inte för att det skall komma in mer avfall, utan för att tala om för dem som kommer med avfall att hit skall det inte komma. Man skall alltså minska avfallet. Man skall avstå från det eftersom det kostar, och komma på andra lösningar. Moderata samlingspartiet säger att man skall ha moderna deponier. Vad menar man med en modern deponi som man kan ha bioceller i? En modern deponi har inte gaser. De bioceller ni talar om har hittills inte i full skala visat att de har varit så bra. Reaktorbaserad rötning är däremot inte ett system utan flera system. Det som redovisas är ett slutet system som ligger separat vid sidan om en deponi, och där man kan ha en modern anläggning. Det är ett modernt sätt att ta ut gasen ur det som finns. Vad är det för fel att göra det på ett modernt sätt? Vad är det som gör det så bra att göra det i en deponi, där det blandas med andra ämnen och där man inte kan hålla det rent? Där får man dessutom problem med deponin eftersom den inte blir stabil genom att det komprimeras. Det sker saker i deponin som gör att man får utsläpp och läckage. Varför talar Moderaterna om deponin som någonting som skulle vara så bra med biocellerna?
Fru talman! Riksdagen har redan beslutat om förbud för viss typ av deponi. Det är i sig styrande beslut. Våra partier skiljer sig väldigt mycket åt. Ingemar Josefssons parti vill ha en ökad förbränning. Man ser med fördel förslaget att styra över till förbränning. Man försöker inte hindra den ökade förbränningen på något vis. Det andra som Ingemar Josefsson skjuter in sig på är att reaktorrötning skulle vara mycket bättre än bioceller. Det är två helt olika metoder. Med reaktorrötning kan man t.ex. inte ta hand om matavfall. Det kan man i bioceller. I biocellen kan man utvinna ungefär dubbelt så mycket gas som man kan från en reaktorrötning. Det är helt olika sätt att hantera avfall. Vad Moderaterna vill är ju att man skall ha möjlighet att utveckla de här teknikerna i lugn och ro. Vi har redan fattat de beslut som krävs för att ta tag i de problem som Ingemar Josefsson pekar på.
Fru talman! Vi har tagit tag i det. Det kommer inte att finnas gas i deponier, där Lars Lindblad vill använda bioceller. Biocellerna är tänkta för deponier där man kan ta ut gas. De beslut riksdagen har fattat bygger på att vi inte skall ha sådana deponier. Det skall vara fasta deponier som kan ha en grund och som kan täckas, som inte innebär problem. Biocellen är ett system. Reaktorbaserad rötning är inte ett system utan ett begrepp för flera system. Vi talar om hur de skall utvecklas. Vi förordar alltså inte ett system utan talar om en typ av slutet system. Det är vad som ligger inom begreppet. De båda är inte jämförbara med varandra. Det är en missuppfattning. Det är också fel att påstå att vi skulle stimulera förbränning. Det finns förbränning i olika sammanhang som vi har haft glädje av. Vi har tagit ut värme och energi. Det har samhället haft glädje av. Det kan vi inte bortse från. Det har varit ett plus i miljösammanhang.
Fru talman! Det var inte så många år sedan miljöoch jordbruksutskottet avlämnade ett betänkande med positiva skrivningar om biocellsutvecklingen. Där har vi helt olika uppfattningar. Med det förslag som Ingemar Josefsson är för ökar avfallsförbränningen redan i dag. Befintliga anläggningar i Malmö, Halmstad, Stockholm, Umeå och på andra ställen fördubblar nära nog förbränningen, med svåra konsekvenser för miljön. Det är vi emot. Genom att hota med skatten vrider man över till förbränning. Det är ett faktum. Där kan man konstatera att Ingemar Josefsson inte har något svar.

Fru talman! Jag skall börja med att upprepa att vi vill tillstyrka vår reservation nr 7. Vi vill stimulera biobränsleanvändningen. Den är inte skattebelagd. Om man vill stimulera användning av biobränsle skall även avfallet därifrån slippa skatt. Därför har vi reserverat oss. Kristdemokraterna är positiva till att det kommer en avfallsskatt. Det sade Kenneth Lantz i sitt inlägg. Men förslaget är inte bra. Det viktiga är att principen införs. Det kan öka farten när det gäller att få fram alternativa avfallslösningar. Förslaget är svåröverblickbart. Det antyder regeringen genom sina formuleringar i propositionen. Det säger också båda de utskott som är berörda av behandlingen av ärendet. Det är svårt att veta vilka konsekvenser förslaget får. Det gör att man parerar med en stor beredskap för omprövning av olika ställningstaganden. Därför kan kristdemokraterna ställa upp på förslaget. När det kommer mera kunskap och det visar sig hur det fungerar i verkligheten kan vi ompröva det. Skatten är inte någon inkomstkälla för staten utan ett sätt att styra avfallsflödet och avfallshanteringen. Det är roligt att höra hur folk läser betänkandet. Vi läser samma text, men det är skillnad på vad man läser in i betänkandet. Jag menar att det finns en ganska stor beredskap även för bioceller i texten. Man invänder mot att gamla tippar skall få sälja metangas. Det är en klimatpolitisk fråga som vi måste lösa så gott vi kan på alla håll och kanter. Därför finns det skäl att ta vara på metangasen. Men det går också att bilda metangas i t.ex. bioceller i ett slutet system och sedan ta till vara den. Det är ett bra, energitätt fordonsbränsle. Detta kan dessutom göras i liten skala. Metangasen behöver då inte transporteras längre vägar för att nyttjas. Därför har vi ställt oss bakom ett förslag gällande deponigas. Man får se under resans gång hur det utfaller. Jag yrkar bifall till reservation 7.

Fru talman! Inte heller kristdemokraterna tycks vara särskilt oroliga för en ökning av förbränningen. Vilket är skälet till att kristdemokraterna är beredda att lägga en skatt på deponi men inte på förbränning?
Fru talman! Skälet är liknande det jag nämnde, man får se vad förslaget ger för effekt. Förbränning av sopor kan man styra kraftigt kommunalt, genom planer och tillstånd. Vi vill i första hand stimulera användningen av biobränsle. Man kan även använda sopor, beroende på hurdana de är. Det beror också på anläggningen. Det kan vara en bra anläggning. För närvarande måste det vara anläggningar i stor skala med bra avgasrening. För närvarande arbetar vi med ett protokoll om tungmetallutsläpp och utsläpp av organiska ämnen. Det finns exempel på åtgärder som drar ned utsläppen ordentligt. Det förutsätter en sådan lösning. Man får se på utfallet. Vi har stor beredskap för omprövningar under resans gång.
Fru talman! Jag konstaterar att det förefaller finnas skillnader mellan partierna när det gäller den ekologiska grundsynen, som jag sade i går i mitt anförande. Jag tycker mig ha fått det bekräftat, inte minst efter de här deklarationerna från kristdemokraterna.

Fru talman! Endast en liten fråga. Ester Lindstedt Staaf tar upp frågan om deponigas och säger att man måste göra annorlunda än vad socialdemokraterna har gjort. Jag har funderat över var det kommer ifrån. Partikamraten Kenneth Lantz sade i går: "Således skall skatt ej uttas av deponigas och lak och reningsvatten som tas ut från en i övrigt skattepliktig anläggning." Detta är en missuppfattning. Det finns ingenstans i propositionen någon tanke på att ta ut skatt när deponigas förs ut från en anläggning. Det är en direkt felaktighet. Om det har vilselett kristdemokraterna är ert resonemang helt utan grund. Det finns inga sådana tankar i propositionen. Därför kanske ni kan avstå från det yrkande som nu framförts. Då borde ni rimligen gå med på vår reservation, om ni har missuppfattat frågan på det sättet.
Fru talman! Där ställer vi upp på majoritetens formulering. Vi hade i första hand tänkt på tippar som är i gång, dit man för in sopor som man betalar skatt för. För de gamla tipparna får man hitta en lösning i egen ordning. Jag tolkar det som att det är förknippat med avfallshantering, sopor som man betalar skatt för. Det man nyttiggör får man göra avdrag för. Enligt förslaget kan mängden beräknas på annat sätt än genom vägning. Det får man göra om det gäller gas.
Fru talman! När det gäller gas är inte tanken att ta ut någon avgift. Det förhållande ni grundar er uppfattning på föreligger inte. Det är inte nödvändigt. Man kommer inte att ta ut någon skatt på det som lämnar anläggningen. Det har aldrig varit avsikten. Det är en total missuppfattning.
Fru talman! I så fall lider hela majoriteten av den vanföreställningen. Vi ställer alltså upp på majoritetens förslag, och jag kan inte se att det är någon felaktighet i det.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 23 behandlar bl.a. bestämmelserna för beskattning av koncerninterna omstruktureringar. Det här är ingen ny fråga för riksdagen. Den historiska bakgrunden är att regeringen den 21 januari 1998 i en skrivelse till riksdagen aviserade att en ny koncernregel skulle införas. I avvaktan på ett konkret förslag skulle dåvarande regler inte längre gälla. Sedan dröjde det ända fram till december 1998, dvs. nästan elva månader, innan riksdagen beslutade om den nya lagen. Under nästan ett år saknades således bestämmelser för hur beskattningen skulle ske när det gäller omstruktureringar av den här typen. Trots denna utdragna tidsfrist fick den nya lagen en mycket kort giltighetstid. Redan den 19 mars 1999, dvs. cirka tre månader efter det att de nya lagbestämmelserna beslutats, kom en ny skrivelse till riksdagen med begäran om ytterligare en stopplagstiftning i samma ärende. Detta förfaringssätt är absolut inte acceptabelt. Från näringslivets sida har under många år framförts att stabila spelregler är mycket viktiga för att företagen skall kunna planera sin verksamhet över längre tidsperioder. Utskottsmajoriteten tycker också, i likhet med vad vi anför i vår motion, att "det är viktigt med tydliga, över tiden stabila och noggrant förberedda regler". Utskottsmajoriteten anser vidare att den stora skattereformen från 1990 var tänkt som ett stabilt system, men att den borgerliga regeringen, som tillträdde 1991, gjort så många ändringar att det därför blivit nödvändigt med korrigeringar och att den önskvärda stabiliteten därmed försvunnit. Detta, fru talman, är kvalificerat nonsens. Dagens ärende är i stället ett underbetyg dels till majoritetens skattetänkande, dels till förberedelserna till lagstiftningen. Det vittnar om en bristande insikt om näringslivets villkor när man tre månader efter det att man infört en ny lag anser att lagen måste ändras igen och tillgriper stopplagstiftning. Hur, fru talman, skall någon företagare kunna planera sin verksamhet i en sådan värld? Inte motsvarar väl detta tillvägagångssätt även lågt ställda krav på tydliga, över tiden stabila och noggrant förberedda regler? Dessutom är omstruktureringar komplicerade operationer som ofta tar mycket lång tid. Det är minst sagt otillfredsställande när regelverket ändras efter så kort tid. Vi moderater anser därför att de företag som i enlighet med aktiebolagslagens 14 kap. 24 § före den 19 mars 1999 anmält till registreringsmyndighet att man inlett en fusionsprocess också skall få genomföra den i enlighet med den då gällande lagstiftningen. Detta tycker vi är både rimligt och anständigt. För övrigt anser vi att stopplagstiftning skall tillgripas mycket restriktivt och att man inte får åsidosätta kravet på kvalificerat beslutsunderlag. Den nu aktuella lagen skulle dessutom till stora delar vara obehövlig om de förslag som Moderaterna tidigare presenterat under detta riksmöte rörande bl.a. Men återigen kan vi se hur regleringsvänner trasslar in sig i en allt snårigare djungel av lagar och förordningar - en djungel som inte ens de mest kvalificerade skatteexperter kan hitta rätta i. Kan inte skatteexperter inom och utom skattemyndigheterna hitta rätt i den komplexa lagstiftningen, hur skall då företagarna hitta rätt? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 men står givetvis också bakom reservation nr 2.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 23 är ett tämligen svårt och krångligt ärende som skall behandlas och som vi skall ta ställning till. Kristdemokraterna kommer att fortsätta sin kamp för enklare regelverk. I detta sammanhang är det enkelt att inse behovet av en lagtext som är lätt att tolka och efterfölja. Jag kommer att beröra två saker i detta betänkande, dels ändringar i efterhand, dels betänkandets komplexitet. Först vill jag yrka bifall till reservation nr 2 under mom. 3. Regelverket för såväl privatpersoner som för näringslivet måste vara rätt formulerat redan från början. Ingen lag brådskar mer än att man hinner undersöka dess konsekvenser. Detta gäller i smått såväl som i stort, inte minst i detta ärende. Överlåtelser av företag inom en koncern kan vara nödvändigt att göra med anledning av omstruktureringar. Dotterföretag skall överlåtas med anledning av ändrade förhållanden. Dessa transaktioner har förvärrats eftersom beskattningen ofta varit tvingande. Det har fått till följd att värdering av ett företag har gjorts så låg som möjligt. Som ett resultat av detta har många företag och koncerner utnyttjat denna modell och därigenom minskat beskattningen. Den senaste tidens skriverier om stora företags blygsamma vinstbeskattningar kan onekligen väcka en och annan tanke om orsaken till interna företagsöverlåtelser. Jag skall inte gå in på denna debatt här och nu. Men låt det vara ett exempel på behovet av tydliga spelregler och en lagtext som är tolkningsbar med så få alternativ som möjligt - ja, egentligen på endast ett sätt, nämligen att det skulle underlätta för våra stora företag att känna trygghet i lagstiftningen och därmed bygga upp sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning och som en följd därav stanna kvar i Sverige. Fru talman! Angående stabila skatteregler framgår det av en med moderaterna gemensam reservation att regeringen har ändrat skattelagstiftningen vid flera tillfällen under 90-talet. Av tidsskäl refererar jag till de exempel som finns i vår reservation nr 2 under mom. 3. Utöver dessa exempel vill jag uppmärksamma kammarens åhörare på det märkliga som har uppstått, nämligen den retroaktiva lagstiftningen som betänkandet behandlar. Det är inte acceptabelt med en lagstiftning som under nästan ett års tid har skapat osäkerhet vad beträffar företagsbeskattningen. Att man därefter dessutom skall drabbas av ännu en stopplagstiftning är helt enkelt inte acceptabelt. Det kan inte uppfattas som ett orimligt krav med fasta, långsiktiga skatteregler. Att de dessutom borde vara så konstruerade att företagsamhet gynnas i Sverige ser jag som en självklar grundbult i svensk lagstiftning. Kristdemokraterna vill uppmärksamma regeringen och dess stödpartier på kraven från näringslivet om stabilitet i företagsbeskattningen. Jag nämner detta för formens skull. Det skulle förvåna mig mycket om inte detta önskemål från näringslivet redan vore väl bekant för vår regering. Skattelagstiftningen måste vara så konstruerad att den i första hand uppmuntrar till produktion och inte, som det ofta blir, till konsultation. Kristdemokraterna har i sitt programarbete arbetat fram tydliga signaler om att produktion är mycket viktigare än konsulters konsultation. Svenskt näringsliv skall byggas på produktion av tjänster och varor, och företagarna skall vara trygga i lagstiftningen så långt att det möjliggör en långsiktig planering. Utskottet skriver i sitt betänkande om skattesamtalen som eventuellt kommer att fortsätta. Kristdemokraterna utgår från att dessa samtal skall återupptas inom kort. Det är troligtvis en av få konkreta åtgärder för att förbättra företagsklimatet i Sverige på ett stabilt och väl förankrat sätt. Avslutningsvis, fru talman, vill jag uttrycka min och Kristdemokraternas önskan om att justeringar i lagtext och lagparagrafer skall ske med god framförhållning. Skattelagstiftningen skall vara så enkel att verksamhet blir det viktigaste för våra små och medelstora företag. Sverige behöver flera stora företag. För att dessa skall trivas i vårt land måste lagstiftningen vara enkel att tolka och leva efter. Vinster skall inte behöva döljas på ett eller annat dunkelt sätt. Låt oss vara öppna för klara och enkla regler som är till hjälp och stöd för en positiv företagsamhet i Sverige.

Fru talman! I det betänkande som vi nu skall debattera och fatta beslut om tillstyrker utskottet regeringens förslag till justeringar av skattereglerna vid omstrukturering. Utskottet föreslår dock att det formella ikraftträdandet flyttas fram från den 1 juli till den 15 juli 1999. Skälet till förslaget är att reglerna för omstrukturering av företag som infördes vid årsskiftet kunde utnyttjas för att uppnå omotiverade skatteförmåner. Lagstiftning som korrigerar detta är därför nödvändig. Förändringarna gäller två delar. Det gäller en bestämmelse i lagen om uppskov med beskattning av handelsöverlåtelser inom koncerner och en bestämmelse i lagen om statlig inkomstskatt. Fru talman! Till detta betänkande har två reservationer fogats. Den första heter Skatteuppskov vid fusion och är framlagd av Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Den andra heter Tillkännagivande om stabila skatteregler m.m. och är framlagd av Moderaterna och Kristdemokraterna. I reservation 1, Skatteuppskov vid fusion, framläggs förslaget att fusioner som påbörjats skall undantas från tillämpningen av de nya reglerna. Vi i utskottsmajoriteten anser att de skärpningar som regeringen föreslår är motiverade för att hindra att ett uppskov med beskattningen kan omvandlas till en definitiv skattelättnad. Om reglerna inte ändras skulle de kunna utnyttjas för att uppnå betydande skattelättnader som inte varit avsedda. Reservanterna vill inte bara att fusioner som har genomförts före den De vill att alla fusioner som har påbörjats i den meningen att en fusionsplan har registrerats före den tidpunkten skall undantas. Vi i utskottsmajoriteten anser att regeringens bedömning är riktig. Det är rimligt att även fusioner som påbörjats före den 20 mars 1999 omfattas av de nya reglerna. Härmed tillstyrker vi regeringens förslag om ändrade skatteregler för koncerninterna handelsöverlåtelser i samband med fusioner. Utskottsmajoriteten tillstyrker också de ändringar i omstruktureringsreglerna och de rättelser som föreslås i propositionen. Med hänsyn till den korta tiden mellan riksdagens beslut och utgivandet av lagändringar i SFS föreslår vi att det formella ikraftträdandet för samtliga lagändringar flyttas fram till den 15 juli I reservation 2 föreslås ett tillkännagivande om stabilare skatteregler m.m. Från utskottsmajoritetens sida vill vi påminna om att 1990 års skattereform var ämnad att bidra till ett stabilt regelverk på skatteområdet. De omfattande ändringar i kapitalbeskattning och företagsbeskattning som ägde rum efter regeringsskiftet hösten 1991 har dock i mångt och mycket haft en motsatt effekt. Vi anser självklart att det är viktigt med tydliga, över tiden stabila och noggrant förberedda regler. Vi anser därför inte att det finns något skäl för oss i riksdagen att rikta ett uttalande med denna innebörd till regeringen. Av regeringens redovisning av skattepolitikens inriktning på lång sikt framgår att enkla och stabila regler är en viktig utgångspunkt för regeringens arbete för att främja tillväxt och rättvisa. I och med de skattesamtal som regeringen har tagit initiativ till finns det också en plattform för partierna att finna lösningar som kan bidra till en ökad stabilitet i skattesystemet. Vi vill också framhålla att s.k. stopplagstiftning med hjälp av en skrivelse till riksdagen bara skall användas i särskilda undantagsfall. Förfarandet har använts tidigare vid något tillfälle för att snabbt stoppa skatteundandragande innan en lagändring är färdigberedd. Enligt vår mening används detta tillvägagångssätt med stor urskiljning såsom är förutsatt i regeringsformen. Vi delar inte reservanternas uppfattning att de retroaktiva ingrepp som har gjorts i samband med den nya omstruktureringslagstiftningen skulle motivera ett uttalande från riksdagens sida om ett restriktivt användande av s.k. stopplagstiftning. Denna möjlighet har använts under lagstiftningsarbetet för att blockera vissa utstuderade transaktioner som skulle kunna leda till stora inkomstbortfall för det allmänna. När skattereglerna kan utnyttjas på ett sätt som de inte har varit avsedda för måste regering och riksdag kunna ingripa mycket snabbt. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga den ärade ledamoten från Ljusdal, som jag med stort intresse har lyssnat på, om det här med hur man definierar tydliga, över tiden stabila och noggrant förberedda regler. Nu är det ju så att vi fick en ny lagstiftning i december 1998. Sedan ungefär tre månader efter detta får vi en ny stopplagstiftning. Över tiden stabila regler - tre månader är då tydligen en tidsperiod under vilken svenska företag åtminstone skall kunna vara säkra på att det inte blir några förändringar. Är det den tidsram som socialdemokraterna och utskottsmajoriteten tycker är acceptabel? Och är det samtidigt så att man kan anse att man uppfyller kraven på noggrant förberedda regler när man först efter elva månaders tidsfrist skapar en ny lag och sedan, efter bara tre månaders giltighetstid, säger: Nej, den lagen var inte bra utan vi måste ändra den? Uppfyller detta de kriterier som utskottsmajoriteten själva säger sig stå bakom?
Fru talman! Alla skulle vi naturligtvis önska att reglerna höll en längre tid. Men jag och andra från skatteutskottet var på en hearing häromveckan där vi hörde om, och diskuterade, storföretagens allt aggressivare skatteplanering. De kan med sina stora resurser - det gäller framför allt de stora företagen - skaffa sig möjligheter till sådan kompetens att de kan granska vartenda ord, varenda mening och vartenda kommatecken som finns någonstans för att försöka utnyttja de eventuella luckor som kan finnas. Det var naturligtvis så, kan jag tänka mig, att riksdagen ansåg att den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari i år skulle gälla och att man inte skulle kunna komma undan skatt. Sedan finner vissa företag att det finns en möjlighet tack vare att de kan skaffa sig en kompetens för att se de här hålen. Naturligtvis skall riksdagen då ingripa och täppa till hålen med en gång - och även retroaktivt.
Fru talman! Det är kanske så att det finns ett visst samband mellan företagens agerande och det totala skattetrycket i landet. Det är alltså direkt lönsamt att försöka betala lägre skatt. Och det är ju fullt legitimt. Men då kanske man skall ställa sig frågan, om man sitter i en majoritetsställning, om det inte är så att det är fel på hela skattetänkandet, att man beskattar fel saker, att man beskattar produktion och produktivitet och därmed grunden för tillväxt och sysselsättning. Det står här i utskottsmajoritetens text att om man inte skulle göra detta nu - man säger alltså nej till vår motion - skulle det leda till stora inkomstbortfall för det allmänna. Jag är intresserad av att veta hur stora inkomstbortfall det skulle röra sig om. Har den ärade ledamoten från Ljusdal någon direkt uppfattning om storleksordningen på detta?
Fru talman! Den ärade ledamoten från Ljusdal har naturligtvis ingen exakt uppfattning om det. Jag var med på samma information som Carl Erik Hedlund och fick veta att det kunde röra sig om stora belopp. Men några exakta belopp fick ju varken han eller jag reda på. Men naturligtvis är det så, och jag är övertygad att den allmänna opinionen är med oss, att när vi upptäcker att en lagstiftning ger möjligheter att krypa undan att betala skatt skall hålen täppas till med det snaraste.
Fru talman! Då skulle jag vilja spä på med frågeställningar i samma ämne som Carl Erik Hedlund har berört. Jag skulle vilja fråga Per-Olof Svensson hur socialdemokraterna och regeringen ämnar arbeta framöver. Nu kan vi ju se tillbaka på hur det blev. Det höll i ett par månader och sedan var den lagstiftningen ur världen. Hur bereder man frågor framöver så att vi inte skall få ett upprepande av dylika aktiviteter i framtiden?
Fru talman! Naturligtvis skall vi fortsätta det som påbörjats i och med diskussionen med Industriförbundet. Vi skall fortsätta diskussionen med Riksskatteverket och andra berörda - och säkert många fler - för att vara övertygade om att det vi gör verkligen blir det rätta och riktiga.
Fru talman! Det var dessutom så att vi på nämnda hearing fick en hel pärm med oss. Ett antal overheadblad i densamma var ju ganska tydliga i sin information när det gäller hur man skulle kunna agera för en lägre beskattning vid transaktioner inom en koncern. Kommer regeringen att ta detta till sig? Hur kommer vi i så fall att uppleva det med tryggheten, och vad skall vi meddela till de auktoriserade advokaterna och revisorerna och till företagsledarna så att det finns en lagstiftning som är ganska tydlig?
Fru talman! På samma hearing uttalades en sak som jag är övertygad om att regeringen tar till sig. Industriförbundets direktör uttalade att Sverige har en fantastiskt bra företagsbeskattning, vilket jag är övertygad om att man tar till sig. Sedan ser man naturligtvis till att man kanske kan göra den ännu bättre. Det tycker jag att man skall göra tillsammans i de samtal som nu pågår mellan partierna och försöka hitta fram till det som är det allra bästa som man kan vara överens om. Dessa möjligheter finns ju nu. Jag tycker att även Kristdemokraterna skall ta den chansen.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande 14 om en sammanslagning av Telia AB och Telenor AS behandlar den största företagsaffären i nordisk historia. Jag beklagar att den får behandlas sent på kvällen på riksmötets näst sista dag. Den hade förtjänat en större uppmärksamhet i och med att den är av central betydelse för Sveriges fortsatta näringspolitiska utveckling. Telemarknaden är en nyckelindustri för Sverige i framtiden. Det råder ingen tvekan om detta. I omvandlingen av Sverige från ett basindustriland till ett kunskapsindustriland är det teleområdet som tveklöst gör Sverige till ett av de mer utstickande länderna där det finns betydande potential för nya företag med nya välbetalda arbetstillfällen. Sverige har en unik position på telemarknaden med skickliga teleoperatörer som ligger långt framme, vilket är världsunikt. Vi har en väl utvecklad teleinfrastruktur, samtidigt som vi har bolag som producerar en del av de teleutrustningar som ligger på den absoluta världstoppen. Till yttermera visso kan vi säga att motsvarande utveckling finns även i våra grannländer, vilket gör att vi närmast tillhör ett kluster där vi kan ha förutsättningar för att bli en av de absoluta spetsarna på detta område i världen. När telemarknaden dessutom utvecklas inte bara när det gäller att överföra taltelefoni utan också till dominerande del redan nu när det gäller överföring av data, innebär det även för många av världens största bolag, typ Microsoft, ett av de intressantaste områdena. Därför är fusionen mellan Telia och Telenor, att den går rätt och att den blir framgångsrik, central för Det handlar om att försöka få en fusion som kommer att fungera för framtiden. Vi har en unik förutsättning i Sverige utifrån ganska besvärliga ekonomiska förhållanden att kunna utveckla teleområdet, dataområdet och IT-området. Vi har en användning av Internet som tillsammans med den amerikanska västkusten ligger på den absoluta världstoppen. Vi har en användning av persondatorer som är den absolut största i världen. Och likaså ligger vi i topp i världen när det gäller användning av mobiltelefoner. Vi kan i dag se att USA har gått från mycket stora ekonomiska problem till att bli ett land med stor och stabil tillväxt som skapar 300 000 nya jobb per månad. 70 % av dessa nya jobb är jobb med högre lön än snittlönen, och hela nettotillväxten av nya jobb i USA ligger inom den s.k. kunskapsindustrin och servicenäringarna, där även Telia och Telenor finns. Fru talman! Jag beklagar att Telia inte har gått till marknaden tidigare. Jag tycker att det är en tragedi att vi inte har utnyttjat det försprång som Sverige har haft som en av de mest och tidigast avreglerade telemarknaderna till att låta Telia expandera mer på utlandsmarknaderna och därmed kunna stärka sin position, skapa fler arbetstillfällen i Sverige och stärka den kunskapsbas som vi har inom teleområdet. Jag tycker att detta i princip är ett mycket skandalöst förhållande som tyvärr inte bara Telia har lidit under utan även Vattenfall som har en motsvarande unik teknik och kunskapsbas som inte tillåts utvecklas på ett sätt som det väl förtjänar. I dag har vi en situation inom teleområdet och bland teleoperatörerna och dem som tillhandahåller infrastrukturen att det finns en hel del av gemensamma plattformar inom informationsteknologin som gör att det finns stora skalfördelar för stora bolag. Av dessa skäl anser vi moderater att vi måste ta hänsyn till företagets bästa i nuvarande position även om vi är utomordentligt kritiska till missbruket av Telia som ett statsägt bolag under lång tid som borde ha privatiserats tidigare. Vi måste utgå från Telias förutsättningar i dag att skapa bästa möjliga läge. Av den orsaken har vi ställt oss positiva i sak till en fusion mellan Telia och Telenor att uppbygga en större kritisk massa på teleområdet och därmed skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Men det råder heller ingen tvekan om att det hade varit en bättre situation om både Telia och Telenor hade varit marknadsnoterade bolag och därmed värderingarna av respektive bolag funnits klara och inte kunnat ifrågasättas. Tyvärr är det nu i stället två regeringar som tvingas förhandla om både värderingar och ägarförhållanden mellan bolagen och som jag vågar säga inte är särskilt bra, och det riskerar att bli vissa nationalistiska övertoner i samband med sådana fusioner, samtidigt som värderingarna alltid kan ifrågasättas då någon marknadsvärdering inte finns i detta sammanhang. För mig hade det varit naturligt att de två parterna som gör denna fusion, den svenska och den norska staten, hade skrivit ett aktieägaravtal som hade garanterat fortsatt privat ägardominans i dessa bolag efter att man gått till marknaden för att därmed garantera att det inte skulle vara politiskt beslutsfattande i bolagen utan att det skulle vara ett strikt kommersiellt beslutsfattande. Det aktieägaravtalet hade varit av betydande intresse och skapat värden för skattebetalarna i bättre pris på aktien.

Det är något av ett moment 22 - man vill ha ägarmakt, men man kan inte utnyttja den utan katastrofala ekonomiska följder. Men man sitter i knäet på varandra - det norska stortinget och den svenska riksdagen, den norska regeringen och den svenska regeringen. Utifrån våra utgångspunkter är detta avtal därmed katastrofalt. Det skapar låsningar, det skapar blockeringar, och det skapar förlorade ekonomiska värden för svenska skattebetalare. Därmed är vårt oavvisliga krav i denna affär för att godkänna den att aktieägaravtalet måste omförhandlas. Vi kan inte acceptera det som det nu ser ut. Det skadar primärt bolaget, det skadar skattebetalarna, det skadar nationen Sverige i och med att telemarknaden är en så central del av hela den svenska näringspolitiska utvecklingen, och där vi har en möjlighet att kunna utvecklas utomordentligt väl inom detta område under kommande år med det utgångsläge som vi har. När det gäller värderingen mellan svenska och norska ägarandelar, där Sverige skulle få 60 % och Norge 40 %, noterar jag enbart att den beslutsakt med det beslutsunderlag som regeringen har haft och som vi har fått ta del av i utskottet inte är särskilt tillfredsställande. Jag tycker att akten inte tillhandahåller allt det material och alla de analyser som borde ha funnits med vid Skandinaviens kanske största aktieaffär någonsin. Jag hoppas och tror att det har funnits annat material, muntligt eller på annat sätt, som skulle ha kunnat ge en större säkerhet. Vi har dock via vårt beredningsarbete i näringsutskottet kunnat konstatera att såväl den svenska regeringens rådgivare, Goldman Sachs, som den norska regeringens rådgivare samt Telias och Telenors rådgivare - det gäller då samtliga fyra inblandade stora investmentbanker - till sist har kunnat ställa sig bakom ägarfördelningen. Det rör sig om Goldman Sachs, Trots, som jag tycker, bristen på underlag i ärendet har jag ändå kunnat känna mig till freds med att vi har fått en form av fairness opinion från samtliga nämnda fyra stora bolag - att de med sin heder så att säga pantar att detta är en rimlig fördelning. Men vi har inte kunnat bli klart övertygade om detta på egna meriter utifrån det underlag som funnits i akten. Bortsett från affären Telia-Telenor finns det även i detta betänkande en del som berör den digitala infrastrukturen, de digitala s.k. bredbandsmotorvägarna genom Sverige. Det handlar i huvudsak om utläggning av svartfiber men även om annan typ av teknologi för bredbandsöverföring av data liksom telekommunikationer. Vi noterar här att fyra konkurrerande system av svartfiber håller på att läggas ut i Mellansverige och i södra Sverige, att det därmed råder konkurrens i stora delar av landet och att man därmed inte bör bygga upp ett statligt svartfiberteleverk. Vi noterar att det finns 15-20 konkurrenter ute i Europa.

Vi är väl medvetna om att det i vissa delar av landet kan bli nödvändigt att, enligt s.k. universal services som den europeiska unionen har, upphandla kapacitet för vissa regionala områden och viss landsbygd. Därmed skall man dock inte binda den till ett visst tekniskt system, utan det måste i varje enskilt fall handla om en kapacitet och en viss rimlighet. Vi tror att det bästa är konkurrens mellan olika typer av företag som lägger denna kabel eller tillhandahåller dessa system; detta i kombination med viss statlig upphandling. Vi tror att det är de snabbaste och bästa lösningarna. Vi anser att skola/universitet bör prioriteras här. Även vi är beredda att låta en del av köpeskillingen användas för att på det sättet kunna skapa en form av snabbare anpassning och snabbare nyttjande av de digitala motorvägarna, som vi anser viktiga för Sveriges utveckling. Fru talman! Det handlar inte bara om en bra fusion och en bra utveckling för svenska telebolag och svensk kunskapsindustri utan också om en snabb utökning av kunskapsuppbyggnaden, av utbildningen inom informationsteknik, inom teleteknik, som är helt vital och som skapar de flesta nya jobben för närvarande. Vi moderater står bakom samtliga reservationer i detta betänkande som vi har undertecknat men för enkelhetens skull nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 3 som berör aktieägaravtalet. Vi är alltså beredda att avvisa hela samgåendeavtalet om man inte är beredd att omförhandla aktieägaravtalet, som vi tror mycket allvarligt och negativt påverkar denna fusion och som även påverkar hela Sveriges näringspolitiska utveckling om det går fel.

Fru talman! Den här debatten rör, som tidigare sagts, den största företagsaffären och den största privatiseringen i Sveriges historia. Det handlar om svenska Telia AB och norska Telenor AS som går samman och som därigenom bildar ett, internationellt sett, förhållandevis stort företag som skall kunna verka på den internationella telemarknaden. De nuvarande ägarna, den svenska och den norska staten, säljer i samband med en börsintroduktion en del av aktieinnehavet men behåller ägarmajoriteten. Kristdemokraternas uppfattning är i korthet att affären sannolikt är bra för Telia från företagsekonomisk synpunkt, givet de restriktioner som det politiska systemet innebär. Vi motsätter oss dock 16 årsregeln och det s.k. dubbla vetot. Jag kommer i det följande att utveckla hur vi har resonerat för att komma fram till detta. Dessförinnan yrkar jag bifall till reservation 3, även om jag och övriga kristdemokrater står bakom samtliga reservationer i betänkandet som vi har undertecknat. Fru talman! Vi kristdemokrater har i många år förordat en successiv försäljning av aktierna i Telia. De skäl som vi hänvisat till har handlat om att Telia behöver möjligheten att skaffa sig nytt kapital för att klara investeringar och expansion som är nödvändiga för att kunna hävda sig på en internationaliserad och avreglerad marknad. Det är också vad ledningen för Telia har efterfrågat och vad vi tror är angeläget för att långsiktigt värna företaget och dess anställda. I tidigare debatter kring Telia har socialdemokratiska företrädare med emfas hävdat att företaget skall ägas enbart av staten. Socialdemokraterna, som förefaller ha en förkärlek för att backa in i framtiden, gör så också i det här fallet. Nu skall företaget fusioneras med Telenor och en viss ägarspridning kommer att äga rum. Det som för ett år sedan var omöjligt och orimligt är nu bra för företaget och utmärkt för svenska staten. Varför skall då staten äga Telia eller delar av Telia? Någon kanske hävdar att det är nödvändigt för att tillförsäkra alla delar av landet en god service när det gäller teletjänster. Också jag anser att alla skall ha tillgång till en god service när det gäller de här tjänsterna, oavsett var man bor. Men det behöver inte innebära ett statligt ägande. Om det finns områden som inte på kommersiella grunder kan få tillgång till sådan service har staten ett oavvisligt ansvar för att åstadkomma sådana lösningar. Detta går det att åstadkomma utan att staten för den skull äger allt. anser att det nya företaget inte skall ta några andra hänsyn än strikt kommersiella hänsyn. Det understryks gång på gång i betänkandet och nämns också i propositionen. När det nu är så infinner sig naturligtvis frågan varför staten över huvud taget skall äga delar av det nya bolaget. Varför skall alltså betydande belopp bindas i ett företag som skall verka enbart på affärsmässiga grunder? Vilka är fördelarna med det? Själv kan jag faktiskt inte hitta en enda fördel, medan jag snabbt kan upptäcka en rad nackdelar. Kan inte de medel som binds i företaget i stället användas för andra angelägna ändamål - till investeringar eller till att amortera på statsskulden? Är inte sanningen den att det socialdemokratiska partiet ideologiskt är så låst att man inte förmår att ta sig ur ägandet, även om alla hållbara skäl talar för att det är vad man borde göra? Den föreslagna affären är kanske den bästa för Telia, med de restriktioner som det innebär att en socialdemokratisk regering styr. Frågan är ändå: Hur många miljarder är det värt för regeringen att få behålla en statlig majoritet i ett företag som skall driva sin verksamhet på en konkurrensutsatt marknad och på affärsmässiga grunder? Vi har, som sagt var, under lång tid verkat för att Telia skulle säljas. Vi har kunnat konstatera att år från år har värdet på företaget sjunkit. I en reservation till förra årets betänkande om Telia påminde vi om siffror från fondkommissionärsfirman Carnegie, som hade tittat på Telia. Man sade då att värdet hade minskat med 19 miljarder kronor bara under åren 1995-1997. Det här fortsätter naturligtvis månad efter månad. Värdeminskningen sker snabbt, i takt med att avregleringarna äger rum och andra företag fusioneras och expanderar på marknaden. Det gör naturligtvis att den hårdnackade hållning som regeringen har visat, innan den här propositionen kom, har inneburit att vi som skattebetalare har gått miste om mångmiljardbelopp. Medan vi här har hållit på att gneta med budgetarbete på ibland enstaka miljoner kronor har vi här förlorat mångmiljardbelopp. Det bör leda till en viss eftertanke. Fru talman! Riksdagen förväntas fatta beslut om att om staterna åtminstone under de kommande - inte 15 eller 17 åren - 16 åren skall behålla majoriteten av aktierna i företaget. Om vi tittar 16 år tillbaka i backspegeln ser vi något helt annat än dagens situation. Vi hamnar på 1983, och sedan dess har vi naturligtvis sett mycket stora branschglidningar och stora företagsaffärer. Ingen av oss vågar nog ta på sig uppgiften att försöka förutsäga vad som kommer att ske under de kommande 16 åren, men det finns inga skäl att anta att utvecklingen kommer att bromsas upp. Snarare tror vi att den kommer att accelerera. Varför skall vi då besluta om ett avtal som låser företaget i ett statligt ägande under så lång tid? Regeringen vill ha riksdagens godkännande av avtalet, som bl.a. innehåller en passus om att det statliga ägandet skall bibehållas åtminstone i 16 år och en passus om att båda länderna måste vara överens för att avtalet skall kunna ändras. Eller också kan någon part naturligtvis straffa sig ur avtalet. Jag är helt övertygad om att vi som delägare i AB Sverige får ut mindre för statens aktier än vad vi hade fått om staterna hade deklarerat att de har för avsikt att inte inneha majoriteten i företaget på några års sikt. Då hade vi fått bättre betalt för aktierna än vad vi nu får. Jag tror att regeringen och alla inblandade inser att på det här området kommer det att ske sådana affärer framöver där Telia är inblandat att den här konstruktionen ändå inte kommer att stå sig. Då har vi sålt vårt ägande till alldeles för låga priser. När det gäller värderingen av Telia finns det en del frågetecken som knappast på ett tillfredsställande sätt kan sägas vara alldeles utredda. Det är, med det underlag vi i oppositionen har haft tillgång till, närmast omöjligt att avgöra om värderingen är den optimala. Genom sekretessreglerna har vi naturligtvis inte haft möjlighet att utnyttja egen extern expertis för att pröva värderingen. Slutsatsen för Kristdemokraternas del blir ändock, när vi har tagit alla fakta i beaktande, att vi är hänvisade till de utlåtanden som finns från statens och Telias rådgivare. Utifrån detta underlag kan vi inte komma till en annan summering än att värderingen inte förefaller orimlig. Vi kommer alltså inte att motsätta oss förhandlingsresultatet i denna del. Under ärendets beredning har också representanter för det nya företagets ledning uttalat att man tror att företaget ganska snart kommer att hamna i en situation där nya strukturaffärer blir nödvändiga för att man skall kunna expandera. Och sådana möjligheter måste varje företag rimligen ha om ägarna vill värna företagets och de anställdas möjligheter i en hård konkurrens. Om det nya företagets ledning ställs inför möjligheten till köp av ett annat eller flera andra företag, hur skall man då klara finansieringen? Det finns två vägar, som jag ser det. En möjlighet är att man ber ägarna om medel för köpet. Det är väl knappast någon som tror att den svenska staten skulle vara beredd att över statsbudgeten skjuta till medel för att företaget skulle kunna göra investeringar eller köpa andra företag för att kunna expandera. Det är knappast troligt. Vilken regering skulle inom ramen för knappa ekonomiska tillgångar avsätta kanske tiotals miljarder för detta ändamål? Den andra vägen är att betala för Telia genom egna aktier. Det är en teoretisk möjlighet, men den förefaller inte heller trolig, eftersom avtalet är så konstruerat att statlig majoritet skall bibehållas under 16 år. Om den svenska regeringen skulle vara beredd att krypa ned så att man kunde hamna under den 51 procentiga majoriteten har den norska regeringen möjlighet att köpa upp sig, och därmed bibehålls det statliga ägandet och därmed den rabatt som jag finner vara väldigt olycklig i det här sammanhanget. Sverige har därmed delegerat en avgörande fråga till Stortinget i Norge och genom det minskat riksdagens möjligheter i motsvarande grad för en avsevärd tidsperiod framåt. Sammanfattningsvis ser vi kristdemokrater det så att affären är god och nyttig för Telia som företag, givet omständigheterna. Vi har inte sett några skäl att motsätta oss värderingen. Vi är däremot alldeles bestämda när det gäller punkten om 16 års-regeln och det s.k. dubbla vetot, dvs. att det måste upphävas för att vi aktivt skall rösta med majoriteten i utskottet. Vi anser, som sagt var, att Telia borde ha privatiserats redan tidigare och att staten skulle ha deklarerat att vi ville krypa ur ägandet. Vi tror att värdet då hade varit större för skattebetalarna och att Telia i dag hade varit ett starkare företag med tryggare arbetstillfällen för dem som har sina jobb inom företaget. Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Med hänsyn till tidsläget begränsar jag mitt inlägg i första hand till tillgångsfrågorna och villkoren när det gäller att få del av den nya tekniken. Vi kan konstatera att det råder enighet om vikten av att ha tillgång till den nya tekniken, den digitala infrastrukturen. Den tekniska utvecklingen är spännande och erbjuder många möjligheter, som vi i dag inte ens kan föreställa oss, men den innehåller också risker. Den kanske största risken är att nya klyftor skapas mellan det nya samhällets överklass, som har tillgång till information och kunskap, och dem som inte har motsvarande möjligheter. Centerpartiets vision om den tekniska utvecklingen innebär att den skall komma alla till del och erbjuda alla människor, i hela landet och i alla åldrar, nya möjligheter - en form av digital allemansrätt - till lika kostnad. I den politiska debatten om den förestående sammanslagningen av Telia och Telenor har det inte varit möjligt att få klarhet i motiven för det 16-åriga statliga majoritetsägandet. Det är min förhoppning att vi här i kammaren i dag kan få närmare besked om dessa motiv, då vi har näringsministern här. Jag emotser med intresse svaret. Det är av största intresse att få belyst hur den nödvändiga och snabba tekniska utvecklingen skall kunna ske med ett statligt majoritetsägande över en i dessa sammanhang mycket lång tid - i ett bolag som är underställt två parlament och två regeringar. I teknisk utveckling är 16 år en mycket lång tid. Inom telekomsektorn framstår 16 år för mig som en icke överblickbar tid. Vi torde också här i kammaren vara överens om att det krävs politiska insatser för att nå ut till alla. Från Centerpartiets sida har vi också förståelse för att det finns olika meningar om vilken teknik som är bäst för att nå ut till alla människor. Och det kan knappast vara vår uppgift här i kammaren att just lösa de tekniska frågorna. Däremot skall vi peka ut färdriktningen. Fru talman! Om vi nu är överens om att det behövs en ny infrastruktur för IT i det här landet kan man fråga sig var viljan att ta initiativ finns. De flesta partier har i fråga om IT lättare att finna de vackra orden än de konkreta lösningarna, men orden kan inte ersätta infrastrukturen för hushållen och företagen. Nu skall vi inte fatta beslut om vilken infrastruktur som vi skall ha i dag. Däremot skall vi fatta ett beslut som kan få mycket långtgående konsekvenser för våra möjligheter att själva välja vår infrastruktur. Jag har försökt att förstå varför det är så svårt för socialdemokrater och samarbetspartierna att tydligt uttala i riksdagen att man förbehåller sig rätten att fatta beslut om en ny digital infrastruktur. Betänkandet tyngs av vackra formuleringar om behoven och om statens ansvar, men ännu har jag inte fått svar på frågan huruvida vi kommer att ha rätt att bygga upp någon infrastruktur eller inte utanför Teliakoncernen. Svaret på den frågan avgör givetvis hur vi från Centern kommer att rösta i frågan om att godkänna avtalet. Ett bifall till vår reservation nr 2 skulle garantera Centerpartiets stöd för detta betänkande. När det gäller infrastrukturen mer specifikt kan jag konstatera att Centerpartiet i ett års tid nu har drivit kravet på en digital infrastruktur bestående av fiber till företag och hushåll. Under samma år har socialdemokraterna i regering, i riksdag och i utskott hänvisat till Jan Grönlunds utredning. Nu har utredningen kommit, och jag har tagit del av den, men Centerpartiets frågor har egentligen inte fått några klara svar. I allt väsentligt ger utredningen emellertid Centerpartiet rätt, och Glesbygdsverket har också i dagarna lagt fram precis samma synpunkter. Utredaren konstaterar att vi kan vinna väldigt mycket på att bygga ut fiber till hemmen och att vi skulle vara först i världen med en sådan satsning. Ändå avfärdas - summariskt, tycker jag mig kunna säga - förslaget med att det handlar om orimligt mycket pengar. Fru talman! 50 miljarder, eller ca 60 miljarder som Grönlund får det till, är mycket pengar, det är jag den första att skriva under på. Men hur mycket är det om vi jämför med andra projekt? Öresundsbron kostar mer än 20 miljarder. Citytunneln kostar mer än 7 Man kan inte avfärda angelägna och viktiga framtidsprojekt med att de är stora. En digital allemansrätt är ett stort, men mycket angeläget projekt för hela landet. Det skulle därför vara intressant att höra socialdemokraternas och Björn Rosengrens reflexioner kring utredningen. Vill Björn Rosengren att vi skall ha världens främsta IT-infrastruktur, eller vill han det inte? Och är Björn Rosengren då beredd att seriöst pröva möjligheten att bygga upp en ny bättre infrastruktur till hemmen och företagen? Det är den biten - accessnäten från stadsnät och stomnät - som marknaden inte tar ansvar för. Jag har förstått att en del partier tror att marknaden tar ansvar även för den biten, men det tror jag inte på. Om svaret är ja på dessa frågor om viljan kan jag inte se annat än att även socialdemokraterna borde visa modet att tala om att de är beredda att satsa för att Sverige skall få världens främsta digitala infrastruktur och därmed stödja Centerpartiets yrkanden i dessa avseenden. Fru talman! Inte minst är det intressant att konstatera att K G Abramsson, som kommer från mitt hemlän, deltar i debatten. Vi borde rimligen ha samma bild av vad småföretagare utanför tätorterna i Västerbotten upplever, hur orättvist behandlade de känner sig när de tvingas att betala 40 000-70 000 kr för en vanlig ISDN-förbindelse. Nu handlar det inte om ISDN i nästa steg utan om ännu bättre tekniska lösningar som det kommer att vara ännu svårare att skapa likvärdig tillgång till och likvärdiga kostnader för. Det skulle därför vara intressant att höra K G Abramsson utveckla majoritetens inställning och skrivningen i betänkandet om att det skall vara någorlunda lika kostnader för uppkopplingar i hela landet. Vad betyder "någorlunda" för företagaren eller hushållet i Saxnäs? Betyder det en merkostnad på 10 %, på 20 % eller kanske på dubbelt så mycket? När det gäller den viktigaste infrastrukturen för framtiden måste det handla om lika villkor, inte ungefär lika eller någorlunda lika, utan just lika. Allt annat är orimligt och förstärker de geografiska obalanser som redan är alltför stora. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 2 och 4, man jag står givetvis bakom även reservation nr 7.

Fru talman! Jag vill börja med att sammanfatta Folkpartiets kritik. Detta är ett alldeles för dåligt underlag för beslutsfattande över huvud taget. Det är ett alldeles för dåligt förhandlingsresultat för Sveriges del av Telias värdering. Det fortsatta statliga ägandet gör att svenska skattebetalare riskerar att missa upp till 80 miljarder kronor i intäkter. Det kommer att bli en oviss framtid för jobben i Sverige, åtminstone när det gäller Internet och mobiltelefoni. Kort sagt: Detta är en riktigt dålig affär. Fru talman! Låt mig utveckla denna kritik. En av riksdagens viktigaste funktioner är dess roll som kontrollmakt. Vi skall granska regeringen, dess företrädare och förslag för att sedan ge vårt godkännande eller underkännande. Det är vi i denna kammare som har ansvaret för skattebetalarnas pengar, inte regeringen. Regeringen har rätt att föreslå riksdagen i stort sett vad som helst, vilket den också gör. Då är det vårt ansvar att säga ifrån när det blir galet. Detta är ett sådant tillfälle. För det första måste jag rikta skarp kritik mot det beslutsunderlag rörande samgåendet mellan Telia och Telenor som regeringen har presenterat för riksdagen. Propositionen utgör ett mycket bristfälligt underlag för ställningstagande till en av de största företagsaffärerna i Norden någonsin. En ordentlig analys av konsekvenserna av affären i olika avseenden saknas i propositionen. Vidare diskuteras inte alternativ till den föreslagna affären. Den norska propositionen innehåller, på ett helt annat sätt än den svenska, sådana resonemang och överväganden. Alldeles osökt dras tankarna till en viss bilhandlare i Amerika som tillät kunderna att välja vilken färg de ville till sin bil, bara de valde en svart. Regeringens ovilja eller oförmåga att inleda en privatisering av Telia redan tidigare har försatt bolaget i en känslig och svag situation. Risken är stor för att man får ta det som bjuds när de flesta tänkbara partner redan har gjort sitt val. Inte heller har det material som ingår i den hemligstämplade akten i ärendet hos Näringsdepartementet den kvalitet och omfattning som det vore rimligt att förvänta. Den största affären i Norden någonsin kräver en grundlig analys. Vi konstaterar att riksdagen endast haft sedvanlig motionstid, dvs. 14 dagar, för ett ställningstagande i frågan. Utskottet har inte heller förrän efter det att halva tiden avlöpt fått ta del av det hemligstämplade underlag som innehåller analysen av de viktigaste frågorna i affären. Riksdagen som helhet kommer inte att få ta del av allt underlag. Visst hade det varit betydligt bättre och mer klädsamt om regeringen - utan anmodan - hade givit riksdagen allt underlag redan från början. Folkpartiets principiella inställning till statligt ägande av företag är glasklar. Statens främsta näringspolitiska uppgift är att ange ramar och regelsystem för näringslivet och bidra till att skapa goda villkor för långsiktig tillväxt. Om staten samtidigt uppträder som ägare och som utformare av dessa regler uppstår en rad problem, bl.a. risk för konkurrenssnedvridning, risk för dåliga investeringsbeslut och svårigheter att tillföra kapital för expansion. Grundprincipen är att konkurrensutsatt verksamhet skall bedrivas i privat regi. Med en privatisering av statliga företag uppnås en tydligare ägarroll, kommersiellt mer kompetenta företag och en ökad aktiespridning. Folkpartiet anser alltså att Telia borde ha privatiseras omedelbart. Regeringens förslag att påbörja en delprivatisering av Telia kan därför tyckas vara en välkommen åtgärd. En betydande besvärlighet kommer dock att uppstå om regeringen vill sälja sin post i Telia och den norska staten inte har samma planer samtidigt. Då blir det reella resultatet att vi säljer ut Telia till Norge, och det var väl ändå inte Björn Rosengrens tanke. Denna risk är ganska stor, eftersom Norge har oljemiljarder till sitt förfogande som man så småningom behöver investera. En sammanslagning av dessa bolag har förutsättningen att skapa ett av Europas större telekombolag. En viktig grundförutsättning är dock att de beräknade synergierna, i form av kostnadsbesparingar och ökade intäkter, kan förverkligas fullt ut på det sätt som regeringen förutsätter. Detta har inte regeringen på ett tillfredsställande sätt kunnat troliggöra under ärendets beredning. Därför måste även en av affärens viktigaste grundstenar ifrågasättas. Det är enligt min mening ytterst osannolikt att man kommer att kunna infria beräknade synergier till hundra procent. Det sker i stort sett aldrig vid strukturaffärer av det här slaget. Därför måste också själva grundaffären anses som skakig och inte så väl motiverad som man kan kräva av en affär av denna storlek och dignitet. Fru talman! I propositionen föreslås en procentfördelning i det nya bolaget på 60 35 till Sveriges fördel skulle kunna vara motiverad. Andra bedömare än de som parterna har anlitat har fört fram liknande åsikter. En sådan felvärdering skulle innebära att svenska staten skulle missa så mycket som 10-20 miljarder kronor eller mera. Hur stor förlusten blir beror naturligtvis på vilket börsvärde som det nya bolaget kommer upp i. Många uppgifter av finansiella bedömare och uppgifter i medier menar att det inte är osannolikt att Telia/Telenor kan komma att värderas till omkring 400 miljarder kronor. Då skulle varje felaktig procent betyda en förlust på 4 miljarder kronor. Detta visar på problemen med ett samgående innan de två bolagen börsnoterats. Den naturliga tågordningen hade varit att Telia och Telenor först börsnoterats, därefter hade frågan om ett eventuellt samgående kunnat lösas av de nya ägarna och den nya styrelsen. En värdering hade då varit lättare eftersom den haft börsvärden att basera sig på. Jag vill också framhålla att det inte har varit praktiskt möjligt för utskottet att låta göra en ny opartisk värdering. Tiden har helt enkelt inte medgett detta. Fru talman! Folkpartiet kan inte heller acceptera den utformning av aktieägaravtalet som regeringen föreslår. Ett statligt majoritetsägande i 16 år innebär en politisk blockering som inte passar in i dagens snabbt föränderliga telekomvärld. Ett sådant långsiktigt statligt majoritetsägande kommer att allvarligt försvåra framtida strukturaffärer och innebär att två länders minoritetsregeringar i praktiken har vetorätt mot mer omfattande ägarförändringar. Den politiska styrning som det nya bolaget kommer att få genom aktieägaravtalet kan komma att medföra en avsevärd politisk rabatt på aktierna. Om det statliga ägandet skulle utnyttjas politiskt kommer dessa värdeförluster att uppstå. Detta innebär dock att det statliga ägandet i praktiken inte kommer att kunna utnyttjas politiskt och därmed försvinner motivet för ett statligt ägande; den valda modellen innebär alltså ett slags "Moment 22". Förluster på tiotals miljarder kronor kan till följd av den politiska rabatten komma att drabba främst de svenska skattebetalarna. Vid en snabb beräkning kan denna uteblivna inkomst, eller förlust, bli så mycket som 75-80 miljarder kronor. Detta är fullkomligt oacceptabelt. Folkpartiet kan omöjligt ställa upp på en politik som tar så lite hänsyn till verkligheten och den brist på respekt den uppenbarar för hur skattebetalarnas pengar skall hanteras. Dessutom är denna förlust helt onödig. Genom att privatisera Telia först riskerar man inte att en enda skattekrona går förlorad. Det är alltid viktigt att tänka på det, men i dessa dagar med en sjukvård som bokstavligen går på knäna och när hela den sociala omsorgen har satts på undantag är det ännu viktigare. Pengarna behövs helt enkelt på annat håll. Jag för min del har ingen aning om hur de interna samtalen inom socialdemokratin har gått, men om det är rädslan för hur den egna rörelsen skulle reagera om man plötsligt nu ger upp sitt motstånd mot en privatisering, så är det inget annat än en skandal. Svenska folket får betala för socialdemokraternas svaga hållning mot egna interna påtryckargrupper. Det är ynkligt. Möjligtvis är alternativet än värre. Om man godtyckligt har gått med på det norska kravet på fortsatt starkt statligt ägande, där vi i Sverige får betala större delen av priset, har regeringen satt ett nytt bench mark för dåligt affärssinne. Fru talman! Ett annat område där man kan misstänka att politiska hänsyn kommer att tas är diskussionen om förläggningen av olika delar av verksamheten eller dess ledning. Det har förts en debatt om förläggningen av mobiltelefoni och Internetverksamhet. Frågan har inte kunnat lösas i förväg utan har fått lämnas vidare till den nya företagsledningen. Detta hade i och för sig varit bra, om man kunnat utgå från att det lett till att affärsmässiga överväganden fått avgöra frågan. Det finns dock tydliga tecken på att politiska överväganden kommer att göras. I Norge förs debatten på ett sådant sätt att en utflyttning av dessa verksamheter från Sverige ter sig som närmast självklar. Det är märkligt att den svenska regeringen, som vanligen inte drar sig för att kritisera företagsledningar för beslut att flytta verksamheter eller huvudkontor från Sverige, i detta fall riskerar att medverka till att tyngdpunkten i framtidsinriktade viktiga verksamheter flyttas från Sverige. Regeringen lever uppenbarligen inte upp till de - enligt vår mening felaktiga - förväntningar som förespråkarna för statligt ägande har. Med hänvisning till det jag nu har anfört anser Folkpartiet att riksdagen inte skall ge regeringen bemyndigande att teckna avtal enligt det förslag som regeringen framlägger. I stället bör propositionen avslås och regeringen anmodas att återkomma med ett förslag till riksdagen om privatisering av hela Fru talman! Jag står bakom alla Folkpartiets reservationer men yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation nr 5.

Fru talman! Jag tycker, i motsats till Per Westerberg, att detta är ett bra tillfälle att debattera Telia/Telenoraffären. Det är sista ärendet under det här riksmötet, och vi har rätt lång tid till förfogande. Det känns bra. Jag vill till att börja med yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och givetvis avslag på samtliga reservationer. Det samgående mellan de svenska och norska telekomföretagen som regeringen har föreslagit och som näringsutskottet föreslår skall godkännas är, som många redan har sagt, den största affären i Norden någonsin. Den är dessutom att betrakta som helt nödvändig om dessa företag skall ha fortsatt framgång på den nordiska och den internationella telekommarknaden. Den verksamhet som båda företagen står för kan inte bedrivas framgångsrikt i den internationella konkurrensen med de förhållandevis små affärsvolymer som de enskilda företagen har och med begränsad tillgång till utvecklingskapital. Företagen får genom den föreslagna sammanslagningen och börsintroduktionen tillgång till den svenska och den internationella kapitalmarknaden och därigenom får det nya bolaget kraft att satsa i nödvändiga resurser på utvecklingsarbete inom bl.a. den snabbt växande IT sektorn. Det bör anmärkas att trots den relativt stora omsättning som det blivande bolaget kommer att stå för är fortfarande detta bolag ett litet företag sett i ett europeiskt perspektiv. Men med de resurser och den kompetens som företaget kommer att besitta kommer företaget att öka sina marknadsandelar i Norden, i Östersjöområdet men även internationellt. Fru talman! En huvudfråga för moderater, kristdemokrater och folkpartister har varit dels huruvida Telia skulle vara för lågt värderat, dels har de hävdat att det statliga majoritetsägandet som föreslås i föreliggande överenskommelse skulle skapa en s.k. politisk rabatt av avsevärd storlek. Dessa frågor har enligt utskottsmajoriteten fått en mycket allsidig belysning och betryggande svar, dels genom det omfattande värderingsarbete som fyra oberoende konsultföretag genomfört, dels genom det uttalande som gjorts inför utskottet av representanter för Goldman Sachs. Trots ett ihärdigt lirkande från de borgerliga ledamöternas sida har de inte lyckats förmå Goldman Sachs representanter att godta påståendet att det statliga majoritetsägandet skulle reducera värdet av Telia och det nya bolaget. Dessutom ger den omfattande dokumentationen i det delvis hemligstämplade materialet inte stöd för att värdet på Telia i förhållande till Telenor skulle vara för lågt. Enligt uppgift har samtliga involverade konsultföretag kommit till samma slutsats. Det har bekräftats, vilket också Per Westerberg nämnde här, genom s.k. fairness opionions. Ytterligare oberoende värderingar, som efterlysts, skulle enligt min mening vara överloppsgärningar. Det är dessutom ganska besynnerligt med den misstänksamma inställning till de professionella värderare som regeringen och Telia anlitat. Kan det över huvud taget finnas andra konsulter som skulle vara mer oberoende och mer professionella än de som nu har anlitats? Vad beträffar värdet på Telia skulle det tvärtom kunna vara så att det statliga majoritetsägande medför ett högre värde på bolaget och på det blivande bolagets aktier. Det statliga mångåriga ägandet har skapat betydande värden i Telia. Detta förhållande tycks också gälla även på andra europeiska telekomföretag som har haft respektive stater som ägare helt eller delvis. De beräkningar som nu har gjorts av regeringen och som avser statens förväntade inkomster från den framtida försäljningen av delar av det blivande bolaget och det statliga aktieinnehavet ligger på i storleksordningen 100 miljarder. När den tidigare borgerliga regeringen var i färd med att sälja ut Telia var det med rejäl rabatt. Man kan säga att det var till reapris. Om jag inte minns fel, Per Westerberg, beräknades inkomsterna då till omkring 40 miljarder, och det för hela bolaget. Jag förstår inte de borgerliga ledamöternas tjat om att vi förlorat en massa pengar på att vi har väntat med att göra den här affären. Allt underlag och alla fakta talar för att det är tvärtom. Fru talman! De borgerliga representanterna har ofta och mångordigt beskrivit den uppenbara risk som föreligger att bolaget skulle styras politiskt genom det statliga majoritetsägandet. Både i det s.k. samgåendeavtalet och i det föreslagna aktieägaravtalet har det mycket tydligt och konsekvent beskrivits att det nya bolaget skall drivas utifrån affärsmässiga och kommersiell utgångspunkter. Någon politisk styrning är därmed vare sig planerad eller önskad. På den punkten har regeringen enligt min mening varit övertydlig. Trots detta försöker de borgerliga ledamöterna trumma ut budskapet om den skadliga politiska styrningen. Jag tycker att det är oschyst mot regeringen och utskottsmajoriteten. För övrigt finns i den föreslagna överenskommelsen bestämmelser som, om det nu skulle bedömas nödvändigt, ger den svenska staten, och givetvis också den norska staten, möjligheter att minska sina innehav i den utsträckningen att det privata ägarinslaget skulle öka. I princip skulle bolaget därigenom bli majoritetsägt av privata intressen. Författningsmässigt torde det heller inte vara möjligt - och det har också diskuterats i utskottet - att binda flera riksmöten med eventuellt skiftande majoriteter och därigenom också olika regeringar vid överenskommelser som sträcker sig över förhållandevis långa perioder, som i detta fall 16 år. Den kunskap om marknad och affärer som vid varje tidpunkt är rådande måste givetvis vara avgörande för det nya bolagets agerande och också för dess ägare. En fråga som majoriteten ansett vara mycket viktig är att tillgången till en för hela Sverige heltäckande IT-infrastruktur kan garanteras.

Här har Åke Sandström frågat mig vad det ligger för nyanser i den skrivning som utskottet har om kostnaderna för anslutning. Det är klart att utskottsmajoriteten utgår ifrån att det inte kan vara fråga om betydande belopp. Redan i dag har vi skillnader vid anslutning av t.ex. telefoni. För att det skall få genomslag och ha någon betydelse kan det inte vara för stora prisskillnader. Tillbaka till frågan om satsning på infrastruktur för de glesare delarna. Här har de borgerliga partierna, givetvis med undantag för Centern, ansett att staten absolut inte bör engagera sig i en utbyggnad, utan det skall vara förbehållet de kommersiella intressena. Om inte det skulle räcka till är man beredd att acceptera att staten upphandlar sådana lösningar. I och för sig är detta en god idé. Men med den tidsutdräkt som förmodligen skapas i sådana situationer, innan problemen identifierats och innan de har säkrats, kan det uppstå allvarliga störningar. Företag kan exempelvis hinna flytta. Andra kan avstå från planerade etableringar osv. Nej, här måste instrument tillskapas som ger staten möjligheter att agera snabbt när sådana lägen uppstår. Centern har å andra sidan mycket konsekvent och tydligt förordat att staten genom ett eget för ändamålet särskilt bildat bolag själv skulle investera och driva ett bredbandsnät i Sverige. Vi tror inte att en sådan lösning på ett godtagbart sätt skulle tillvarata den investeringsvilja som ändå finns på marknaden i fråga om utbyggnad av nödvändig och önskad infrastruktur. Det bör också nämnas att den infrastrukturutredning som regeringen har beställt i förra veckan lade fram sitt betänkande och sina förslag till regeringen. Utskottsmajoriteten har redan innan betänkandet kom förutsatt att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag och ställningstaganden till de förslag som finns i Grönlundska utredningen. För egen del skulle jag önska att sådana förslag skulle ges förtur och att de således utan större dröjsmål skulle redovisas till riksdagen för ställningstagande. Den hälsningen vill jag gärna skicka med näringsminister Björn Rosengren.

Fru talman! Till skillnad från min socialdemokratiske vän är jag inte stolt över att ärendet behandlas sent på kvällen och inför en närmast tom kammare. Det här ärendet är av en sådan vital betydelse för Sveriges framtid att det hade varit värt ett bättre öde. Vi har sett en helt annan hantering av ärendet i Norge. Det har självfallet varit en annan kammarbehandling, med ett oerhört mycket fylligare beslutsunderlag lämnat i den proposition som finns. När det gäller infrastrukturen må man vara stolt över den utredning som kom i förra veckan. Jag noterar att det enskilda initiativet, både statligt och privat, har gått långt snabbare än den utredningen. Det är redan tre fyra infrastrukturer på plats. Det är det momentum som vi vill utnyttja för att inte spilla tid. Jag har stor respekt för Åke Sandströms engagemang. Men man skall inte binda sig vid teknik. Långt ut i glesbygden är det på många ställen inte alltid svartfiber det skall vara. Den oerhört snabba tekniska utvecklingen visar att mycket snabb uppkoppling både via kopparkabel och via olika typer av radiobunden överföring är utomordentligt bra alternativ. Man skall inte kasta mångmiljardbelopp från statskassan i sjön på olika gamla planhushållningsalternativ som detta förslag innebär. Fru talman! När det gäller det statliga ägandet och konsulterna är det bara att notera att de fyra firmorna som varit involverade samtliga har lämnat det husbondens röst har velat höra. De har hamnat på den typen av värderingar. Från majoriteten sida är det första gången jag hört att ett statligt ägande skulle uppskattas för värderingen av bolagen. Det har jag inte hör någon annan förut över huvud taget andas kring. Jag vill sedan bara mycket enkelt notera att det centrala vid värderingen av bolaget inte alltid är aktieförsäljningsvärdet utan många gånger i stället vad man uppnår med bolaget. Fru talman! Till sist en enkel fråga: Vad tror K G Abramsson att man uppnår med aktiägaravtalet? Vilket värde har det?
Fru talman! Vi tycker att det beslutsunderlag som regeringen har presenterat och den kunskap och de kompletteringar som har tillförts utskottet under beredningen är ganska omfattande. Vi tycker dessutom att det är tillräckligt. Dessutom har det getts möjligheter att på ett ingående sätt granska det här underlaget. Om jag inte räknade fel har tio av utskottets ledamöter, någon med biträde, gått igenom det här underlaget. Det var ju efter den genomgången som Per Westerberg kom tillbaka och sade att man nog inte kunde ifrågasätta det värderingsunderlag som finns. Att sedan komma och tala om att det är fråga om husbondens röst tycker jag är ganska fräckt mot dessa fyra professionella konsultföretag. Jag skulle inte våga ta det ordet i min mun - absolut inte. När det gäller tekniken på IT-området har inte utskottsmajoriteten sagt att det skall vara svartfiber, koppartråd eller andra typer av lösningar. Där måste från tid till annan de lösningar väljas som är de effektivaste, mest förmånliga och naturligtvis de billigaste. Aktieägaravtalet reglerar ju förhållandet mellan ägarna, Per Westerberg. Jag tycker att det är fullständigt naturligt att man går igenom - och det har man gjort ganska detaljerat - vad som händer i olika situationer. Det innehåller ju, som Per Westerberg mycket väl vet, situationer som gör det möjligt att frånträda det långsiktiga statliga ägandet och förhållandet mellan den norska och den svenska staten.
Fru talman! Ett avtal är ett avtal. Det gäller oavsett om de som har tecknat avtalet förändrar åsikt under tiden, t.ex. genom en annan majoritet i kammaren. Jag tycker att aktieägaravtalet har utomordentligt stora brister. Jag tycker inte att K G Abramsson har svarat på vad värdet av det är. Man kan inte utnyttja majoritetsägandet utan katastrofala värdeförluster för skattebetalarna. Jag vågar säga att blotta existensen av avtalet innebär betydande värdeförluster för skattebetalarna. Fru talman! Vi har lyckats lappa och laga i underlaget. Jag säger att det har varit ett svagt underlag i den akt som har kommit från departementet. Jag har förutsatt att departementet har fått annan muntlig information som har gett större trosvisshet, och denna har kanske inte utskottet fått ta del av i alla delar. Jag efterlyste ett bättre underlag. Det hade underlättat beslutet. Sedan gällde det husbondens röst. Man kan notera att de två investmentbanker som den norska regeringen har anlitat har värderat till norsk fördel. De som har varit rådgivare på den svenska sidan har värderat till svensk fördel. Det är lite grann av husbondens röst, vad man än må säga i denna del. När det gäller infrastrukturen och svartfibern kan man bara konstatera att marknaden, båda statliga och privata initiativ, redan kör över planhushållningen via en stor statlig plan för det hela. Redan nu finns flera stora svartfibernät på plats. Redan nu finns det utomordentligt god teknisk kapacitet för att jazza upp den s.k. kopparn till utomordentligt stor överföringskapacitet. Detta har skett på helt andra grunder än vad som behövs när det gäller planhushållningen. Fru talman! Jag tycker att upphandlingen är ett utomordentligt kostnadseffektivt och bra sätt att får bredband ut i glesbygden till de många hushållen.
Fru talman! Vi har i princip ingenting att invända mot resonemanget kring teknikfrågorna och hur man utnyttjar befintlig teknik och att man drar nytta av de investeringar som man redan har gjort. Men det finns dessvärre områden i Sverige där man varken har koppartråd, fiber eller trådlösa förbindelser. Det är faktiskt så. Åke Sandström hänvisade till en av de större orterna i Vilhelmina kommun som inte har access till ett höghastighetsnät med mindre än att man måste investera oerhört stora belopp. Det kan varken de små företagen eller kommunen bidra med. Sedan tycker jag att det är synd att Per Westerberg inte godtar den uppfattningen som de representanter från Goldman Sachs som har uppträtt inför utskottet mycket klart har redovisat, nämligen att ett statligt ägande absolut inte skulle sänka värdet på bolaget. De sade t.o.m. att det kanske var tvärtom, att det skulle kunna vara högre. Det går inte att hålla på och tjata om detta när expertisen har sagt att detta är en bra affär, det är en rimlig fördelning och värdet kommer att vara rätt. Jag tycker att det är helt fel att då hålla på och tjata om detta.

Fru talman! När det gäller tidigare beräkningar av Telias värde, som vi har pratat om lite, skulle jag vilja säga att det är värderingar och uppgifter som kommer från Telias ledning. Om man ett antal år senare vill kritisera Telia för dessa uppgifter får det väl stå för Socialdemokraterna i så fall, vi gör det inte. Det visar väl egentligen bara hur snabbt utvecklingen går på det här området. Jag har en kort fråga till Karl Gustav Abramsson. Hur motiverar man egentligen det fortsatta statliga ägandet i 16 år om man ändå inte kommer att kunna utnyttja det? Man vet ju att man inte kan det, eftersom värdet då sjunker dramatiskt med ca 80 miljoner kronor som vi har talat om här tidigare. Vi skulle ha betydligt bättre användning för dessa pengar på andra områden. Man skulle kunna undvika hela det här problemet genom att privatisera först och sedan göra en sammanslagning. Jag har inte någonstans i hela det här materialet kunnat hitta ett förnuftigt skäl till varför man gör detta. Jag skulle gärna vilja höra de egentligen skälen till varför man väljer den här vägen.
Fru talman! Eva Flyborg vet delvis vilka skälen är bakom den här skrivningen. Det är två regeringar, två stater, som har förhandlat om ett samgåendeavtal. I dessa förhandlingar har det utväxlats vissa villkor för att den här affären skulle gå att genomföra. I den överenskommelse som slutligen har träffats har det långsiktiga statliga majoritetsägandet varit ett villkor som Sverige har ansett att man bör kunna gå med på. Samtidigt har det möjligen varit en starkare tryck från norsk sida att ha det på det här sättet. Om det statliga ägandet, som jag har velat påstå här tidigare, inte är till skada för bolaget och inte innebär ett lägre värde på bolaget, kan det då vara något hinder att detta finns med i avtalet så länge som det fungerar och så länge som de båda ägarna är överens om att det är bra? Det går att komma ur detta. Det är inte så krångligt som Per Westerberg har beskrivit det att skriva om avtalet mellan ägarna. Jag vet inte om Telia har gjort någon värdering som skulle ha andra siffror. Jag har bara hänvisat till det uppgifter jag har fått. De visar att vid en tidigare tidpunkt när det var aktuellt med att privatisera Telia var de beräknande inkomsterna i storleksordningen 35-40 miljarder. Det var för hela bolaget. Nu är det fråga om att avveckla en mindre del av det staten kommer att ha kvar, och svenska folket får en återbäring på 100 miljarder. Det är väl mycket bättre, Eva
Fru talman! Problemet är ju att det är ett villkor där. Det är ett norskt villkor, vilket vi i Sverige kommer att få betala den större delen av - uppemot 80 Att Goldman Sachs m.fl. har godkänt värderingen i en fairness opinion när det gäller en relation på 60/40 är inget som i sig garanterar att det är rätt. De har sagt en massa saker, det hörde vi här tidigare. De har också sagt att ingen liknande affär någonsin har genomförts. Därför kan man inte dra så snabba slutsatser som K G Abramsson gör i det här fallet. Vi har två minoritetsregeringar i två länder. Den norska regeringen har ett track record av att vara väldigt starka och villiga företagsägare och gärna lägga sig i. Det bådar inte gott för framtiden.
Fru talman! På den punkten är deklarationen absolut lik den svenska. Företaget skall ledas och styras professionellt utifrån marknadsmässiga förutsättningar, utifrån kommersiella förutsättningar. Det förutsätter jag att våra norska grannar också har ställt upp på. Den blivande koncernchefen har ju också deklarerat inför näringsutskottet att det bara är det som kommer att gälla, ingenting annat, så jag tycker att vi kan lägga den biten åt sidan. Med det förslag som finns i fråga om styrning av bolaget borde det inte vara svårt att tro att det nya bolaget får en bra utveckling. Man har många affärer på gång. Man är på många marknader, och man är i framkanten i utvecklingsarbetet. Nu när man kommer åt mer utvecklingspengar är jag absolut övertygad om att det här företaget kommer att bli mycket framgångsrikt. Dessutom har staten kvar en del aktier i företaget, och det skulle ju kunna hända att man gör så bra ifrån sig att det blir hyggligt med utdelningar på aktierna. Och det är väl heller inte fel.
Fru talman! Jag tänkte hålla fast vid det sista temat. Varför skall staten äga det nya bolaget i 16 år när det skall drivas enbart på kommersiella grunder? Jag tolkar Karl Gustav Abramssons svar som att det här skall ses som ett slags kapitalplacering. Kanske blir det värt ännu mer i framtiden. Skulle det då inte kunna vara idé för regeringspartiet att placera mer av skattebetalarnas medel i företag för att säkra en framtida avkastning för oss som skattebetalare? Finns det fler företag man skulle kunna placera pengar i? Från min utgångspunkt vore det bättre att staten kliver ur ägandet och använder pengarna till investeringar på andra områden som är angelägna eller till att amortera av på den förfärande statsskuld som vi har. På frågan om de 16 åren blir svaret att det är orimligt att binda framtida riksdagar. Av det kan man dra slutsatsen att det är okej att skriva avtal som binder riksdagen för fyra mandatperioder, men mer än fyra perioder är inte acceptabelt enligt socialdemokraterna. Karl Gustav Abramsson säger att affären är helt nödvändig för framgången på den internationella telekommarknaden. Så lät det inte förra året i debatten. Då var det inte klokt eller rimligt att bredda ägandet. Kan jag lita på att socialdemokraterna kommer att ändra sig till nästa år, när man nu säger att det statliga ägandet skall behållas under 16 år?
Fru talman! Precis som Per Westerberg tidigare sade: Avtal är avtal. Man ingår ett avtal med förutsättningen att avtalet skall gälla. Men det finns skrivningar i avtalet som gör det möjligt att ändra på relationerna och förhållandena. Vi måste också komma ihåg att även om man säljer ut en minoritetsandel av det nya bolaget tar det ganska lång tid att placera den andelen på marknaden. Om inte jag minns fel har regeringen föreslagit att försäljningsinkomsten skall spridas ut över i varje fall tre år, med de affärer som staten i övrigt ämnar göra. Det måste ju finnas någon som kan ta emot utförsäljningen. Med det förslag som Eva Flyborg har lagt fram är det fullständigt omöjligt. Då tror jag att det skulle bli reapris på Telia.
Fru talman! Självfallet tar det tid för marknaden att ta emot så stora volymer som det här handlar om. Samtidigt vet vi att det finns ett stort intresse för investeringar av internationellt kapital i den här typen av företag. Jag efterlyser en avsiktsförklaring från regeringen att man inte tänker behålla det statliga ägandet, att man tänker krypa ur. Jag är övertygad om att vi får mer för de aktier vi säljer ut. På den punkten är det uppenbart att vi skiljer oss åt. Fortfarande är frågan: Om det skall ses som en kapitalplacering att vi inte går ur, varför köper inte staten fler företag för att placera ännu mer pengar på detta utomordentligt förnuftiga sätt? Det är ju då inte klokt att ta hem de pengar vi har för att t.ex. amortera på statsskulden. Det är den fråga jag har i det sammanhanget. Så till den förändrade hållningen sedan föregående år, när vi inte skulle sälja Telia eller någon del av Telia. Nu skall vi sälja en del. Kanske får vi nästa år under motsvarande debatt höra Karl Gustav Abramsson eller någon annan socialdemokratisk företrädare säga: Nu är det nog dags att kliva ut. Vi tror att vi har mer att hämta för skattebetalarna genom att inte finnas kvar som ägare.
Fru talman! Det riksdagen skall ta ställning till är den proposition som regeringen har lagt fram, förslaget till godkännande av samgåendeavtalet, bemyndigandet vi skall ge för tecknande av aktieägaravtal. Det går över huvud taget inte att diskutera sådant som är hypoteser. Utskottsmajoriteten har funnit att förslaget är bra, och det är därför vi har kommit överens om att föreslå att förslaget skall godkännas av kammaren. Och det står vi naturligtvis upp för. Jag får säga som en partikollega till mig i norska Stortinget sade när vi besökte det för några månader sedan och diskuterade det långa innehavet och andra regleringar: Vägen blir förmodligen till när man går, speciellt inom det här området. Man måste lite grann laga efter läge. Från tid till annan uppstår ny kunskap och ny kompetens, och därför måste man använda den och pröva den utifrån de förutsättningar som gäller vid en speciell tidpunkt. Frågan om huruvida staten skall gå in i några fler företag vill jag inte ha någon uppfattning om i dag. Jag förutsätter att det statliga företagandet diskuteras och att vi så småningom får ta en principiell diskussion i kammaren om huruvida staten skall äga de olika företagen. Vi hade en diskussion om det i samband med regeringens skrivelse i höstas, och då kom frågan upp. Vi skall förmodligen diskutera om vi skall ha kvar företaget Svenska Skogsplantor. Jag ser inte att det tillför Svensson i Sverige någonting. Det kan vi gärna avstå.
Fru talman! Den här debatten tenderar att bli teknisk och handla om spekulationer kring avtalet. Men för svenska folket, oavsett om man bor på Tjörn eller i Tärnaby, är tillgänglighet till lika kostnader den stora frågan. Vi glider alla förbi det. Man konstaterar att bolaget skall drivas på kommersiella villkor. Koncernchefen bekräftade detta i utskottet. Då är det inte möjligt att bygga ut överallt. Karl Gustav säger här att det inte får bli så stora skillnader. Det är just det som är knäckfrågan. Vi har sagt att staten kan finansiera eller delfinansiera ett särskilt bolag med rimliga avkastningskrav för att få låga och likvärdiga anslutningsavgifter i hela landet. Det är det frågan gäller. Ett kommersiellt bolag kommer inte att ta ansvar. Andra kommersiella krafter kommer inte heller att ta det. Då menar vi att huvudfrågan för folket är att få tillgång till lika villkor. Vi har inte fått riktigt svar på frågan. Man talade om att det inte får bli stora skillnader. Jag hoppas att det skall gå att lösa och att vi får en konstruktion där vi kan se ett statligt ansvar för den här utbyggnaden.
Fru talman! Jag tror att vi kan erinra oss att regeringen i olika sammanhang har uttalat att det är viktigt att hela Sverige blir försett med den här typen av infrastruktur och att man givetvis inte skall behandlas olika. Jag kan väga ordet någorlunda på guldvåg och finna att det kanske är hundralappar eller någon tusenlapp i skillnad. Det kan jag inte uttala mig om i dag. Det beror på vad det är för sorts access man skall ha till nätet. Det går över huvud taget inte att avgöra. Grundförutsättningen är att det skall vara, precis som vi skriver i utskottet, någorlunda lika. Om det blir på millimetern och på graden lika kan jag dessvärre inte uttala mig om i dag. Det måste vara en strävan att vi i norra Sveriges inland skall behandlas på annat sätt än de som bor i Täby eller i någon annan tätbefolkad del av landet. Tack!
Fru talman! Jag tar det som intäkt för att majoriteten är beredd att jobba i den riktning som du pekar.

Fru talman! Den fusion som vi nu debatterar är den största affär som någonsin har gjorts i Sverige och i Skandinavien. När riksdagen skall ta ställning till denna affär, sammanslagningen mellan svenska Telia och norska Telenor, är det viktigt att argumenten är sakliga och korrekta, inte osakliga och spekulativa. Låt oss först konstatera att vägen till denna sammanslagning har varit lång: omvandlingen av Televerket till bolaget Telia, avregleringen av telemarknaden, öppningen för internationell verksamhet i Telia. Grunden är nu lagd för en god IT-utveckling i Sverige. Nu tar vi ytterligare ett steg. Nu slår vi samman två ledande statliga teleföretag i Norden. Vi börsintroducerar det nya bolaget och vi släpper in många nya ägare. Samtidigt behåller den svenska och norska staten makten över företaget. Regeringen är övertygad om att denna fusion är bra av flera skäl. För det första: Fusionen ger ett slagkraftigt företag. Det behövs i en alltmer konkurrensutsatt värld. Det blir ett effektivare företag som kan utveckla fler och nya tjänster. Det blir ett företag som på ett helt annat sätt än tidigare kommer att kunna hävda sig i den stenhårda internationella konkurrensen på telemarknaden. För det andra: Fusionen skapar förutsättningar för mer, bättre och snabbare teknikutveckling. Sverige är ett av världens mest mobiltelefontäta länder. Vi har många världsledande IT-företag. Som få andra använder svenskarna den nya tekniken i hemmen och på jobbet. Detta är en utveckling som vi måste slå vakt om och starkt stärka. Förutsättningarna för detta ökar väsentligt genom det stora industriella projekt som fusionen mellan Telia och Telenor representerar. Det är ett projekt som bidrar till tillväxt och sysselsättning. Genom börsnotering på Stockholmsbörsen kommer den att bli en av Europas IT-tätaste börser. Det stärker Sverige som ett IT-land i yttersta världsklass. Till detta skall läggas det arbete som regeringen nu gör för att få ett europeiskt IT-institut lokaliserat till Sverige. Vi har stora förhoppningar om att få ett europeiskt IT-institut där vi kommer att kunna samla världens bästa - svenskar och andra - forskare inom detta område. För det tredje: Fusionen innebär att vi tillför ny kompetens som stärker och utvecklar företaget ytterligare. Detta möjliggörs genom den börsintroduktion som nu förbereds och genom den öppning som skapas för nya ägare som kommer in i bolaget. För det fjärde: Genom denna affär kan Sverige och Norge ha fortsatt låga teletaxor och en fortsatt utbyggnad av teleinfrastrukturen. Dessutom får vi ett fortsatt statligt inflytande över Nordens största telebolag. För det femte: Försäljningen av en tredjedel av det nya bolaget ger också svenska folket en stor försäljningsinkomst. Fru talman! Kommissionen har nyss lämnat besked att de vill ha ytterligare tid för att pröva sammanslagningen ur konkurrenssynpunkt. Denna prövning kan ta upp till fyra månader. Detta besked ändrar inte våra planer. Det är vanligt att kommissionen vill göra fördjupade prövningar av stora sammanslagningar. Fru talman! Telia är ett välskött statligt företag som hävdar sig väl i såväl den nationella som den internationella konkurrensen. Det är ett företag som arbetar på marknadsmässiga villkor på såväl den nationella som internationella marknaden samtidigt som detta företag ägs av svenska folket, av skattebetalarna, av staten. Det är ett företag vars värde har stigit år från år. Nu har Telia ett mycket högt värde, fem sex sju åtta gånger högre än vad det var när de borgerliga partierna ville privatisera bolaget, alltså sälja ut hela bolaget. När man 1996-1997 gjorde en värdering av bolaget - den gjordes av Telia - för 35-40 miljarder, är inte poängen att det var Telia som gjorde värderingen, utan poängen är att de borgerliga ville sälja ut bolaget för 35-40 miljarder. I dag har bolaget ett värde på ca 240 miljarder under statligt ägande. Staten har ägt detta bolag, och vi har fått denna mycket snabba värdestegring på bolaget. När det gäller statens ägande vill jag säga att vi tycker att det är bra med en långsiktig stabil ägarbild. Detta menar vi är en bra balans som ger en nödvändig flexibilitet. Staten som ägare har också visat att den kan åstadkomma en väsentlig värdehöjning på mycket kort tid. Från 40 miljarder, när de borgerliga ville sälja ut bolaget, till i dag 240 miljarder. Jag hade förväntat mig beröm från er som nu kritiserar detta. När det gäller frågan om att det finns ett dåligt underlag, att man inte har kunnat genomlysa affären och att det inte är transparent blir jag lite frågande. Det gäller Eva Flyborg. Å ena sidan säger Eva Flyborg att det inte finns något underlag och att hon inte kunnat ta ställning till affären, å andra sidan säger Eva Flyborg, med väldigt stor träffsäkerhet, att det är en galen affär. Här förlorar vi 80 miljarder. Jag vill erinra om att när den borgerliga regeringen ville sälja ut drygt 30 bolag var underlaget här i kammaren 20 sidor. Inte speciellt genomtänkta. Sett i det perspektivet kan ingen säga annat än att vi har givit en mycket bra redogörelse både i utskottet och för andra ledamöter. Därtill är denna affär gjord efter affärsmässiga överväganden. Telia arbetar i dag helt efter affärsmässiga överväganden. Detta nya bolag, med flera nya ägare, som erbjuds på börsen, kommer självklart att arbeta helt med utgångspunkt i affärsmässiga överväganden. Fru talman! Telia visar att svenska staten kan vara en bra företagsägare. Telia visar att svenska statens företag kan skötas minst lika professionellt som företag med andra ägare. Telia visar att ett statligt ägande inte behöver vara till nackdel för ett företags utveckling. Den svenska regeringen bedriver en aktiv ägarpolitik. Det gör vi därför att det är bäst för företaget, skattebetalarna och landet. Vi privatiserar inte för privatiseringarnas egen skull. Vi har heller aldrig förstatligat för förstatligandets egen skull. Vi är pragmatiska och ser inte de statliga företagen med ideologiska glasögon. Vi förvaltar svenska folkets egendom på bästa möjliga sätt - marknadsmässigt, professionellt och långsiktigt.

Fru talman! Vi har tidigare i denna kammardebatt sagt att detta är en central affär för Sveriges fortsatta näringspolitiska utveckling. Vår framtid ligger till stor del inom IT, Internet, PC, mobil telefoni osv. Vi vill tydligt markera att vi försöker föra en saklig debatt. Jag blir något upprörd när jag hör näringsministern tala om värderingar av Telia och Telenor på 40 miljarder från 1996 och 1997. Jag har i min hand värderingar från den tiden på 120 miljarder. Jag tycker att man skall försöka vara saklig, som vi har försökt vara från den borgerliga oppositionen. Näringsministern borde också med viss skärpa försöka värdera vilka värden övriga, privata telebolag har kunnat skapa under de år då Telia fortsatt varit statligt. Vilka affärsområden och affärer har Telia missat genom de begränsningar det statliga ägandet har inneburit? Vi har kritiserat affären utifrån utgångspunkten att vi ser till bolagets bästa. Vi accepterar det faktiska läget i dag och är därmed beredda att godkänna en fusion mellan Telia och Telenor. Det är det bästa för bolagets utveckling i nuvarande situation. Vi är inte beredda att godkänna de begränsningar på extremt lång tid som ett statligt majoritetsägande innebär. Det riskerar att bakbinda Telias förutsättningar för framtiden. Dessutom innebär ett statligt ägande alltid stora värdeförluster för aktieägarna, dvs. svenska folket.
Fru talman! Den s.k. aktierabatten innebär att det finns ett statligt ägande och att det därför skulle bli en rabatt på aktien. Ingen här i kammaren kan tvärsäkert säga att det blir så. Det kan faktiskt bli det omvända. Genom att bolaget inte ges möjlighet att sälja ut alla aktier kan efterfrågan bli så stor att aktierna faktiskt stiger. Ingen här i kammaren kan göra den bedömningen. Det får vi avvakta. Med staterna som ägare, den tyngd det innebär och den historia som finns, kan bolaget värderas högre. Jag säger inte att så är fallet. Men Per Westerberg kan inte säga motsatsen. Det är inte sant. Självklart utgår Per Westerberg, liksom jag och alla i denna kammare, från att vi gör en affär som är den bästa för bolaget. Jag vill inte kommentera det.

Fru talman! Jag vill först kommentera den privatiseringsproposition som lades fram 1991. Den omfattade 22 sidor. Huvudmålet för den proposition vi diskuterar i dag är att vi skall godkänna en fusion. I andra hand gäller det en marknadsnotering. När det gäller antalet sidor om själva marknadsintroduktionen var den borgerliga regeringens proposition mer omfattande än motsvarande socialdemokratisk proposition i dag. Vi har efterlyst värderingar och ytterligare sakunderlag som ledde fram till samgåendeavtalet och de fusionsvinster som skulle uppnås. Underlaget lämnar en del att önska. Jag förutsätter att akten inte innehåller allt, dvs. muntlig information har kompletterat den. Jag har ännu inte hört någon enda marknadsbedömare av betydelse som vill hävda att statligt majoritetsägande ger någon fördel. Om man säljer för fort kan man få en oförtjänt rabatt. Det kan jag respektera. Att statligt ägande skulle ge något mervärde har jag svårt att se. Tvärtom varnar många för att politiskt beslutsfattande alltid är en risk. Risker kostar pengar. Det kostar också för de svenska skattebetalarna. Om man utnyttjar avtalet om 55 % ägande förlorar svenska skattebetalare mycket pengar. Vad som är än värre är att svenska folket förlorar ännu mycket mer i utvecklingskraft i den mycket centrala IT och telesektorn. Fru talman! Vad är aktieägaravtalet bra för? Det skulle jag gärna vilja ha svar på från näringsministern.
Fru talman! Man måste ändå säga att Teliaaffären är en mycket bra affär för skattebetalarna. Det gäller fusionen med Telenor och erbjudandet på börsen. Från 40 miljarder till 240 miljarder, med de synergieffekter som blir, räknar vi med att 33 % utförsäljning ger de svenska skattebetalarna 100 miljarder. Det är ingen dålig affär för de svenska skattebetalarna. Per Westerberg talar som om den svenska utvecklingen inom IT-området låg långt ned på skalan, som om vi befann oss på stenåldern. Sverige är det land näst USA som är mest framgångsrikt på detta område. Vi skall bli än mer framgångsrika. Denna affär kommer att ytterligare öka framgången, sett både mot börsen för IT-affärer och att vi får ett starkt nordiskt bolag. Man kan ha synpunkter på aktieägaravtalet. Vi har ett aktieägaravtal. Vi har förhandlat om det. Staten, regeringen, och majoriteten här i kammaren tycker att det är bra. Det är min kommentar. Sedan kan man ha synpunkter på det. Det har jag all respekt för.
Fru talman! Jag tänkte börja med att be om näringsministerns kommentar till en artikel i Dagens Nyheter som var införd den 10 juni. Där skriver man så här: "Näringsminister Björn Rosengren säger också till DN att han inte är helt främmande inför tanken att Norge blir en större ägare än Sverige. Sverige kan ju släppa till fler aktier, och i teorin skulle Sverige kunna äga 0 och Norge 51 procent, säger han. Bakgrunden till den svenska regeringens beredvillighet att gå ned i ägande är att en öppen strävan efter statlig dominans anses ha en negativ effekt på värderingen. Detta skulle i sin tur innebära att Telia Telenor säljs ut med onödigt hög rabatt vid privatiseringen." Det senare utgår jag från är DN:s egna slutsatser. Jag skulle gärna vilja höra näringsministerns kommentar till detta. Planerar regeringen att minska sitt ägande ytterligare? Är det så att vi i stället för en privatisering får något av en "norskifiering" av det nya företaget? Sedan kan jag inte låta bli att kommentera frågan om siffrorna vad gäller värderingen av Telia. Jag har tidigare aldrig hört siffran 40 miljarder kronor som näringsministern använder någon gång. Om det skulle vara på det viset att staten är så oerhört framgångsrik i sitt ägande, borde naturligtvis näringsministern närmast KU-anmälas om han nu är beredd att krypa ur ett ägande som staten så finurligt kan inneha där man låter tillgångarna växa år från år. När det gäller de 16 åren undrar jag om det är rimligt att vi med den hastighet som vi har i utvecklingen på detta område skriver ett avtal som talar om vad som skall gälla i 16 års tid? Detta är en fråga ytterligare.
Fru talman! Låt mig först ta upp frågan om DN. Det kanske bör betonas att eftersom staterna gemensamt skall äga minst 51 % är det rent teoretiskt så att Sverige skulle kunna äga de 51 procenten. Det var detta jag svarade, och det är faktiskt sant. Rent teoretiskt är det så. När det sedan gäller att jag skulle KU-anmälas för att ha gjort bra affärer ställer jag gärna upp på det. Jag förväntar mig en sådan KU-anmälan. När det gäller frågan om dessa 16 år är det den bedömning som vi har gjort. Vi står för den. Vi tycker att det är rimligt att göra den bedömningen. Den har vi gjort tillsammans med den norska regeringen. Jag vill också säga att Høyre inte är ett parti som jag brukar beundra, men i det här fallet vill jag bara säga, utan att vara beundrande men med en viss respekt, att de har hävdat med emfas att det är viktigt att staten har ett stort ägande.
Fru talman! När det gäller DN var det inte min avsikt att få beskrivit precis vad Björn Rosengren hade sagt till DN utan snarare att få utvecklat lite grann hans syn på den svenska statens ägande, om den svenska staten skall bibehålla den andel som man kommer att ha eller om han ser en möjlighet att Sverige kommer att minska sitt ägande och att Norge köper upp motsvarande andel. I den senare delen valde, tror jag, näringsministern medvetet att misstolka mig. Jag sade att om det vore så att staten ständigt gjorde så goda affärer som man har gjort enligt näringsministerns beskrivningar borde han väl KU-anmälas om han väljer att gå ur affären med den enorma tillväxt som vi har sett under de senaste åren och underförstått kan förväntas få framöver. När det gäller de 16 åren använde Karl Gustav Abramsson tidigare här ett uttryck från någon norrman om att vägen växer fram medan vi går. Det är klart att detta kontrasterar något mot de 16 åren som man här skriver ett avtal för. Jag anser att det är oerhört olyckligt att man binder sig för så rasande lång tid.

Fru talman! För det första talar ni, både kristdemokrater och moderater, om att detta nog är en bra affär, att den är bra för bolaget och att den är nödvändig. För det andra säger ni att det som ni är emot är de 16 åren. Det är däri skillnaden ligger. Då kan jag bara konstatera att vi gör bedömningen att det är bra med de 16 åren. Vi tycker att det är rimligt att staten har detta ägande. Men det är klart att om, och det är vad herr Abramsson säger, den norska och den svenska regeringen skulle komma överens om att en annan tingens ordning skall gälla kan man göra så. Detta är ett avtal. Vi är överens mellan dessa båda stater om att det skall vara 16 år. Jag tycker att det är bra, och jag står för det. Det är också så att vi skall sälja ut endast - och det kommer kanske att ta sin tid beroende på vad som är lämpligt på marknaden - 33 % av vår del, dvs. 33 % av våra 60 %. Norrmännen skall sälja ut 7 %. Då äger staterna tillsammans 67 %. Sedan skall 33 % Jag tar om det igen. Vi skall sälja ut 27 % från svenska staten - detta gör jag bara för att Per skall få skratta - och sedan skall vi sälja ut 7 % från norska staten. Alltså svenska staten säljer ut 27 % och norska staten säljer ut 7 %. Det innebär att vi äger 51 % tillsammans. Det ger oss ca 100 miljarder. Det är väl ingen dålig affär!
Fru talman! Som vi hörde här nyss kan det ibland vara svårt med procenten, men det får vi ursäkta. Majoritetens företrädare och näringsministern hoppas att våra norska grannar kommer att vara lika villiga att vara passiva ägare som vi. Lycka till, herr näringsminister! Får jag kanske föreslå en resa till Oslo för att lyssna på den norska debatten. Man har egentligen redan flyttat ut både mobiltelefoni och Internet till Norge, bara för att nämna en liten detalj i sammanhanget. Jag har egentligen inte fått ett enda vettigt svar på varför det statliga ägandet måste bestå i 16 år. Man säger: Vi står för det här. Det är vårt krav. Vi har gått med på det. Just det, man har gått med på ett norskt krav som vi svenska skattebetalare kommer att få betala till allra största delen. Varför? Och hur kommer egentligen detta att påverka värdet av aktien så småningom? Det kan ju naturligtvis näringsministern veta lika lite som jag, men man kan ha en uppfattning om det. Det är klart att det finns andra uppfattningar än den som regeringen förfäktar. Regeringen säger att man kan vara ganska säker på att det kommer att skada värdet på aktien med mellan 10 % och 30 %. Varför håller man fast vid 16 år? Hur kommer det sig egentligen att man tror att man kan räkna hem 100 % av de synergier och kostnadsbesparingar som i själva verket helt och hållet beror på den mänskliga faktorn och den nya ledningen. Detta är några frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på.
Fru talman! Vad vi har beslutat, de två staterna och bolaget inte minst, är att detta skall drivas affärsmässigt. Då är det inte rimligt att två stater sitter och fördelar var mobiltelefoni eller annat skall förläggas. Jag vill också att kammaren skall observera att huvudkontoret skall ligga i Sverige. Det är ett svenskt bolag. Var man sedan skall förlägga de olika affärsgrenarna är faktiskt en bedömning som bolagets styrelse skall göra och inte jag eller min norska motsvarighet. Detta har vi varit väldigt noga med, och detta är något som bolaget nu kommer att göra. Sedan tycker jag, för att vara tydlig, att vi skall vara försiktiga med att kritisera detta broderland Norge i de ordalag som Eva Flyborg gör, dvs. att de på något sätt inte skulle se på detta bolag affärsmässigt. Jag vill påstå att Telenor är ett bolag som affärsmässigt har utvecklats väldigt väl och på vissa områden bättre än Telia. Vi, svenska regeringen, tycker liksom norska regeringen att vi skall ha ett statligt ägande under denna tid. Det tycker inte enbart den norska regeringen utan också den svenska regeringen.
Fru talman! Om man nu vill att det här bolaget skall bedrivas på affärsmässiga grunder, har jag bara ett råd att ge: Privatisera mera. Då får man ju en helt saklig debatt med helt sakliga beslut utan att riskera någon som helst politisk inblandning. Dessutom - varför har inte regeringen som den norska regeringen bemödat sig om att resonera om alternativen till denna affär? Den största affären i Sverige någonsin behandlas som bilhandlare Ford en gång behandlade sina kunder: Välj vad ni vill, bara ni väljer en svart. Jag tycker, precis som många andra har sagt i dag, att det här är ett alldeles för dåligt underlag för att vi skall kunna fatta ett bra beslut. Vad gäller Norge och deras traditioner skulle jag bara vilja säga att man där egentligen har en ännu värre tradition, ett värre track record, när det gäller att lägga sig i de statliga företag som man har ett ägarintresse i än vad den svenska regeringen har. Det är vad den nya ledningen och det nya bolaget kommer att få kämpa med i framtiden, tyvärr.
Fru talman! Om jag nu får skämta - men det ligger ändå lite allvar i detta - så gick det ju onekligen ganska bra för Ford. Exemplet är inte så dumt. Får vi samma utveckling som Ford i detta bolag tror jag att vi skall vara glada - ingen jämförelse i övrigt. Frågan om Norge och hur Norge bedömer sina statliga bolag vågar jag mig inte in på. Jag kan bara konstatera att i den styrelse som vi tillsätter, tillsätter vi de mest kvalificerade som finns att få inom denna bransch i Sverige. Det är faktiskt ett uttryck för att detta bolag kommer att drivas kommersiellt och med hög kompetens. Dessa män och kvinnor låter sig inte duperas av en näringsministers politiska ambitioner - dessutom är mina politiska ambitioner inga andra än att detta företag skall drivas affärsmässigt. Än en gång vill jag säga att vi tycker att den här mixen när det gäller ägandet är bra. Det är stabilt, och det ger en flexibilitet som kommer att vara mycket bra och utvecklande för bolaget.
Fru talman! Jag vill återkomma till den folkliga frågan om tillgången till och villkoren för att få del av informationstekniken. Rosengren bedyrar att företaget skall drivas helt med affärsmässiga överväganden och på kommersiella grunder. Det beskedet respekterar jag. Samtidigt har just de begreppen, affärsmässiga överväganden och kommersiella villkor, bidragit till att dränera stora bygder på människor och företag i det här landet. Man har sett hur vi kantrar ur befolkningssynpunkt. Om nu dessa villkor, kommersiella villkor och helt affärsmässiga överväganden, gör att det kostar orimliga summor att få del av den nya tekniken, vad gör vi då? Den här diskussionen går inte ihop. Beskeden går inte ihop. Man skall inte använda det statliga ägandet till att utöva något politiskt inflytande. Men trots att det inte går ihop med kommersiella villkor skall man alltså ha närmast lika villkor. Skall staten skjuta till pengar? Skall staten köpa upp s.k. olönsam trafik på samma sätt som vi gör inom andra områden? Hur skall man nå det mål som vi har fått besked om av Karl Gustav Abramsson tidigare i kväll? Hur skall vi nå det målet? Det skulle vara intressant att höra.
Fru talman! Som sades tidigare lade den s.k. IT infrastrukturutredningen i fredags fram sina överväganden. Man kan väl konstatera att de gör ungefär följande beskrivning: Marknaden har i Sverige varit otroligt duktig och skicklig på att bygga ut infrastrukturen under konkurrens och på ett mycket bra sätt. Men marknaden har inget intresse, i varje fall inte initialt, av att bygga ut denna infrastruktur på orter där det inte finns en kommersiell grund. Det är klart att staten där har ett ansvar. Det innebär att vi från regeringens sida med utgångspunkt från infrastrukturutredningens olika förslag och andra överväganden mycket snabbt kommer att komma till riksdagen. Vi har redan anmält att vi år 2000 kommer att lägga fram en proposition som handlar om IT infrastrukturen. Hur det exakt skall se ut när det gäller teknikval etc. kan jag inte svara på i dag. Men jag kan säga att vår ambition självklart är att var jag än bor i detta land skall möjligheten finnas att använda den nya tekniken. Det kanske är det som är det viktigaste i en regionalpolitisk utveckling, denna infrastruktur. Får jag säga att riksdagen, inte denna riksdag, år 1895 beslutade att upplåna motsvarande två tredjedelar av statsbudgeten för att bygga ut järnvägstrafiken. Tänk er två tredjedelar av 750 miljarder om vi skall jämföra med dagens statsbudget! De pengarna använde man för att bygga ut järnvägen. Och vi hade aldrig klarat den industriella revolutionen om man inte hade gjort så. Den här frågan får vi återkomma till, och det var ju inte heller dagens ämne.
Fru talman! Det beskedet var för min del, och för vår del, det bästa i kväll faktiskt, för det var ordagrant ur vår motion. Marknaden har inget intresse av att bygga ut. Staten har ett ansvar för att det skall ske. Jag får tacka för det svaret, och jag konstaterar att även Grönlunds utredning till stora delar har följt de förslag som vi har lagt fram i tidigare motioner. När det gäller utbyggnaden av exempelvis kommunikationer i alla former är det ju rätt att vi byggde järnväg för hela landet. Vi stannade inte halvvägs. Som sagt, jag tackar för svaret. Jag ser med intresse fram emot de förslag som regeringen kommer med i den här delen.
Fru talman! Får jag bara säga att jag med detta inte har sagt att staten nu med statliga pengar skall bygga upp en infrastruktur överallt. Här handlar det om teknikval. Det handlar om hur det skall finansieras. Och det viktigaste är självklart att stimulera marknaden så att den går så långt som möjligt i detta. Men någonstans stoppar marknadens intresse. Där måste staten vara med och stimulera utvecklingen.

Fru talman! Den här debatten handlar om en av de största företagsaffärerna någonsin i Sverige och Norge, i Skandinavien. Den har klart visat, tycker jag, att vad det handlar om, det vi diskuterar, är ett balanserat avtal som kommer att visa sig värdefullt för båda länderna. Sammanslagningen av Telia och Telenor är en viktig förutsättning för att företagen skall kunna hävda sig på den europeiska marknaden. Det är vi alla överens om. Det hade ju inte varit fel om man i det här nordiska telekomföretaget även hade haft med finska och danska telebolag. Den samlade högern i utskottet vill dock inte erkänna den här storaffärens fördelar. Man vill inte helt godkänna fördelningen 60-40 som överenskommits mellan svenska och norska staten. Trots att vi har tagit in information, och trots det faktum att ett antal professionella bolag värderat affären, accepterar moderater, folkpartister och kristdemokrater endast med tvekan själva värderingsbiten i sammanslagningen. Man går så långt det är möjligt utan att behöva avslå värderingen. Som man uttrycker det i reservation 3: "Med hänvisning till den professionella expertis som värderat affären kan utskottet - utan att själv ta ställning i sak - acceptera den föreslagna fördelningen. Samtidigt vill utskottet framhålla att av de nämnda bedömarna har endast Goldman Sachs inför utskottet lämnat upplysningar i ärendet." Man frågar sig om Per Westerberg och övriga borgerliga kolleger hade varit nöjda om samtliga i detta ärende indragna värderingskonsulter hade infunnit sig hos utskottet. Är det ändå inte lite sjaskigt att på det här sättet ifrågasätta två regeringars och de båda telebolagens gemensamma värdering och vad de har kommit fram till? Minoritetens viktigaste anmärkning mot det här förslaget är väl emellertid den ideologiska invändningen mot att de båda staterna skall äga majoriteten i det nya bolaget och att detta aktieägaravtal skall gälla i 16 år. Jag förstår mycket väl att partier som vill sälja ut hela Telia så fort som möjligt har svårt att acceptera ett fortsatt, långsiktigt, statligt majoritetsägande. Utskottets minoritet ser hemska risker med det fortsatta statliga majoritetsägandet. Man är t.o.m. beredd att stjälpa hela avtalet på den punkten. I vanlig ordning tar man i ordentligt. Det kan komma att kosta de svenska skattebetalarna tiotals miljarder i s.k. politiska rabatter, säger Per Westerberg. 80 miljarder drar Eva Flyborg till med. Det här är, fru talman, samma grova och vårdslösa överdrifter som moderaterna använde om energiomställningsbeslutet. Då sade man att den nya energipolitiken skulle leda till fördubblade och tredubblade elpriser. Vi vet ju alla i dag hur elpriserna sedan dess har utvecklats. Fru talman! Regeringens proposition tillstyrks av majoriteten i samtliga delar. Därutöver vill utskottet kraftigt understryka nödvändigheten av att snabba på utbyggnaden av den digitala infrastrukturen över hela landet och att kostnaderna för att utnyttja densamma blir någorlunda lika oavsett var man bor. Utskottets starka skrivningar ligger helt i linje med de åsikter som i dagarna framförts av Glesbygdsverkets generaldirektör Pia Enochsson och den särskilde IT utredaren Jan Grönlund. Båda visar på betydelsen av en väl utbyggd IT-infrastruktur om vi skall leva upp till devisen att hela landet skall leva. Båda understryker statens ansvar för att den nya tekniken når ut i alla delar av landet. Som Pia Enochsson så träffsäkert säger: "Marknaden skapar ingen konkurrens när det gäller tillgång till optiska fibrer i stomnät ut till kommuncentra och högskolor, inte ens i Stockholmsregionen har marknaden själv valt att bygga ett konkurrerande stomnät. Tvärtom stimuleras marknaden av möjligheten att hyra förbindelser av en offentlig ägare av nätet. Därmed har ett ökat konkurrenstryck åstadkommits. Detta är bra och skapar hyggliga prisnivåer för kunden." Utöver en väl utbyggd digital infrastruktur är det som tidigare har tagits upp här i flera omgångar av stor betydelse att kostnaden för företag och enskilda att utnyttja denna infrastruktur är rimlig. Det finns exempel på att företag som vill länka samman arbetsplatser inom samma kommun skulle få betala upp emot 11 000 kr i månaden för att utnyttja nätet. Samma sak gäller naturligtvis kommuner som då tvingas till egna investeringar för att få rimliga kostnader. Kostnaderna för att klara en utbyggnad av den digitala infrastrukturen är i Glesbygdsverkets förslag ca 5 miljarder och hos utredningen 12 miljarder. Men vi vet nu alla att det kommer att kosta ännu mer om vi skall nå så långt som vi egentligen vill. Självklart skall vi använda alla möjligheter för att få denna snabba utbyggnad. Vi vet att det är en mycket stor investering, men ändå bedömer vi nog alla att den kommer att vara mycket lönsam. Den är nödvändig om Sverige skall klara en tillväxt på alla områden. Enligt Vänsterpartiet är det då naturligt att en del av de försäljningsintäkter som uppkommer vid delförsäljningen av aktier i det nya bolaget används just till dessa investeringar. Det är alltså ett mycket offensivt sätt att använda det bolag som vi sedan många år byggt upp genom statligt ägande. Fru talman! Sverige har mycket att vinna på att snabbt skapa lika villkor för företag och enskilda i hela landet. Vänsterpartiet förutsätter att regeringen på grundval av Glesbygdsverkets och IT utredningens förslag samt näringsutskottets betänkande återkommer med förslag till hur vi snabbt skall kunna bygga ut den digitala infrastrukturen i hela landet. Vi vore tacksamma om regeringen redan till hösten vore beredd att starta detta investeringsprogram. Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande.
Fru talman ! Jag skulle vilja höra Lennart Beijer förklara den närmast exempellösa kovändning som Vänsterpartiet har gjort under det år som har gått sedan vi behandlade detta ärende förra året. Nu kan vi läsa att Vänsterpartiet utan några som helst reservationer står bakom följande skrivningar i betänkandet: "Det är viktigt att framhålla att de båda statliga ägarna skall utöva ett professionellt och affärsmässigt ägande av det nya bolaget. Kravet på avkastning skall sålunda ligga på samma nivå som för liknande europeiska telekombolag. - Parterna är ense om att det nya bolaget skall ha det oberoende som behövs för att driften skall ske på affärsmässiga grunder med målsättningen att öka värdet på aktierna för samtliga aktieägare och på ett sätt som möjliggör för bolaget att tillgodose sitt nuvarande och framtida kapitalbehov på internationella kapitalmarknader." Förra året, Lennart Beijer, var detta fullständigt otänkbart. Lennart Beijer skrev då i en reservation: "Utskottet anser vidare att riksdagen bör klarlägga att för Telia skall gälla att det samhällsekonomiska ansvaret skall komma före det företagsekonomiska lönsamhetskravet. Att - som regeringen gör - ställa krav på att Telias avkastning skall ligga på en nivå som gäller för övriga konkurrensutsatta teleoperatörer i Europa motverkar det grundläggande syftet med Vidare skrev man då att "dessa verksamheter tillkom inte för att generera företagsekonomiska vinster i första hand, utan för att garantera alla människor i hela landet en god service till rimliga priser". Sällan har man kunnat se en sådan kovändning, Lennart Beijer. Här har ni sålt ut en god del av er politik. Det som tidigare var fullständigt oacceptabelt har nu blivit en integrerad del av Centerpartiets politik. Förklara det om du kan.
Fru talman! Jag hade blivit väldigt överraskad om Göran inte hade läst högt ur tidigare års behandling av liknande ärenden. Jag får konstatera att i och med att vi nu ändå har en klart avreglerad telemarknad, vilket vi naturligtvis har haft under ett antal år, har vi också kommit underfund med, eller kommit till klarhet med, att vi i det läget inte kan ställa särskilda och speciella krav på vårt statliga bolag. Men dessutom är vi mycket intresserade av att få detta större och mer konkurrenskraftiga bolaget i Norden. Därför tycker vi att den överenskommelse som nu har gjorts faktiskt är godtagbar också för Vänsterpartiet. Vi tycker att det är en offensiv handläggning av att snabbt försöka bygga ut den digitala tekniken, och vi tror att detta är en nödvändig åtgärd för att klara både Telia och den nordiska telemarknaden på ett bra sätt.
Fru talman! Det finns väl inte så mycket att tillägga. En tydligare avbön från den politik som presenterades före valet har vi väl sällan kunnat höra i kammaren. Vi har hört hur Vänsterpartiet - jag beklagar att jag tidigare sade Centerpartiet - har svängt rejält i denna fråga. Denna 180-gradersvändningen hoppas jag kan fortsätta även på andra områden, så att vi kan se fram emot fortsatt förnyelse av den vänsterpartistiska politiken.
Fru talman! Jag är glad att jag kan göra Göran glad på vissa punkter. Till det som har sagts om nödvändigheten av att ta denna väg för att klara den svenska och nordiska telemarknaden på ett bra sätt vill jag nog tillägga att vi faktiskt tycker att det är mycket värdefullt att vi behåller ett långsiktigt och stabilt ägande från de båda staterna. Vi tror faktiskt, precis som diskussionen tidigare har visat, att detta kommer att vara bra för bolaget. Det kommer att vara bra för stabiliteten på marknaden. Och jag tror faktiskt att både riksdagen och svenska folket har anledning att vara mycket nöjda med den utvecklingen.
Fru talman! Först skall jag chocka Lennart Beijer genom att hålla med om att jag tycker att det är bra om hela landet kan få bra digitala motorvägar. Jag vill också säga att vi är på väg att få det oerhört mycket snabbare när det gäller central statlig planering genom den konkurrens som finns. Jag medger gärna att det kommer att behövas kompletterande upphandlingar. Jag tror att det är bra, i synnerhet för skola och universitet. Sedan, Lennart Beijer, tycker jag att det är beklagligt att man i Vänsterpartiet har kvar den dogmatiska gammelkommunistiska synen om att allt privat ägande var negativt. Era egna åsikter om att kunna få med Finland och det gamla danska televerket i en sådan telestruktur hade ju varit möjligt om vi hade gått med Telia till marknaden på ett betydligt tidigare stadium. Men genom långsamheten här har dessa affärsmöjligheter försuttits till hela Nordens nackdel och i synnerhet till nackdel för Telias anställda och för Telia som bolag. Fru talman! Lennart Beijer har väl anledning att återkomma till hur Anders Sundströms mostrar utanför Piteå skulle bli utan telefon om Telia blev börsintroducerat. Det var ett av huvudargumenten här i kammaren under tidigare debatter. Till sist, fru talman, skulle jag vilja fråga Lennart Beijer: Vilket värde har det här aktieägaravtalet? Är det en ny princip för Vänsterpartiet att det gärna får vara statligt ägande men, för att återge vad som står i avtalet, att det skall vara på affärsmässiga grunder som avspeglar en praxis av icke-ingripande från aktieägarnas sida? Statligt ägande men absolut inget inflytande, är det alltså Vänsterns nya princip för statligt ägande?
Fru talman! Det är bra att Per Westerberg också erkänner att den konkurrens som vi har på telemarknaden inte är tillräcklig. Den räcker alltså inte för att klara viktiga samhälleliga delar. Den räcker inte för att få en snabb utbyggnad på landsbygden. Jag förstår inte riktigt. Nyss tyckte Göran att det var en väldigt snabb utveckling av Vänsterpartiets politik men Per Westerberg återgick till att tala om en dogmatisk gammalkommunistisk inställning. Om det beror på att vi tidigare inte tillräckligt hårt drev detta med en sammanslagning med övriga Nordens telebolag kan jag då bara säga okej. I dagsläget är det tydligen Per som inte hänger med i svängarna. Han vill ju inte ens göra ett avtal med Telenor och Norge. Vad gäller ingripandet från aktieägarna är det så att det på denna avreglerade marknad, som på alla andra, är svårt att från statliga ägare vidta speciella åtgärder. Trots det ser vi ett stort värde för företaget i att ha en stabil ägare. Att det i det här fallet är staten är inte så konstigt. Det är ju som ett statligt företag som företaget utvecklats från begynnelsen och fram till i dag.
Fru talman! Jag har hela tiden drivit på utvecklingen när det gäller att öka konkurrensen på telemarknaden. Det har varit bra för infrastrukturen. Ibland är jag mycket kritisk mot att regeringen inte gör tillräckligt när det gäller mobiltelefoni och övrig telefoni för att driva ned priserna och öka konsumentnyttan. Jag har väldigt svårt att förstå Vänsterpartiet och Lennart Beijers åsikt att man skall ha statligt ägande men absolut inget inflytande. Då får vi allsmäktiga företagsledningar. Det tycker inte jag är bra. Jag tycker att det skall finnas en maktbalans. Vi skall ha en aktiv ägare som bidrar till att företagen drivs vidare och som därmed bidrar till att bolagen kan förädlas, som ju sker i en lång rad fall. Fru talman! Till sist återkommer jag till frågan: Gärna statligt ägande men absolut inget inflytande, är det en ny vänsterpartidoktrin med anledning av ägandet? Dessutom: Vi är gärna för en affär med Telenor - men ingen statlig ägardominans i 16 år framåt. Jag vill också ånyo påpeka att om Telia tidigare hade gått till marknaden skulle vi ha kunnat göra affärer med Tele Danmark och med Finland och därmed skapa mycket starkare, effektivare och konkurrenskraftigare telemarknad i norra Europa. Det hade varit bra för Sverige, för våra grannländer och för den näringspolitiska utvecklingen.
Fru talman! Jag och Vänsterpartiet tror alltså att det vid ett sådant här tillfälle - när ett gammalt statligt företag förändras, förändrar sitt ägande - är förenat med stora fördelar att behålla en statlig ägarmajoritet under en lång tid. Vi är inte ledsna för de 16 åren. Vi är inte ledsna för att norrmännen - i vissa fall t.o.m. högern i Norge - förstår det här med statligt ägande bättre än moderaterna i Sverige. Vi tycker att det kanske kan vara skönt att ha norrmännen i ryggen i vissa situationer när frågan i framtiden kommer upp. Jag tror ändå att ett majoritetsägande som bygger på att vi skall låta ett företag sköta sig med egen kraft har en betydelse. Det betyder ändå någonting att majoritetsägaren i olika sammanhang är staten, utan att företaget för den skull får svårare än andra att konkurrera på marknaden.

Fru talman! Den här jätteaffären, sammanslagningen av Telia och Telenor, är en viktig förutsättning för att företagen skall kunna hävda sig i en allt hårdare konkurrenssituation i Europa och i världen. Genom sammanslagningen bildas en stark nordisk telekoncern som får en storlek och en konkurrenskraft som främjar kostnadseffektivitet och innovation. Efter att ha tagit del av det material som utskottet fått tillgång till instämmer jag i slutsatsen att det blir betydande synergivinster genom kostnadsminskningar, genom ett bättre utnyttjande av produkter och tjänster och genom en större konkurrenskraft på de marknader där företagen vart och ett för sig har en svag position. Miljöpartiet tillstyrker därför regeringens förslag om ett samgående mellan Telia och Telenor. Jag bedömer också att staten som ägare kommer i ett mer fördelaktigt läge vid en sammanslagning av Telia och Telenor än om Telia skulle kvarstå som en självständig ägare, i hel eller delstatlig ägo. Goldman Sachs, som den svenska regeringen anlitat vid bedömningen av affären, har utfärdat en fairness opinion som innebär att man har funnit affären vara rimlig för Sverige ur finansiell synvinkel. Likaså har Merrill Lynch, som den norska regeringen anlitat, utfärdat en fairness opinion. Även de två andra företagen som Telia och Telenor anlitat har utfärdat en fairness opinion. Alla fyra ger stöd åt den föreslagna 60/40-procentsfördelningen så jag och Miljöpartiet har inte funnit skäl att betvivla deras bedömningar. Det samlade statliga ägandet skall inte understiga 51 %, och avtalet avses gälla i 16 år. De omdiskuterade 16 åren tycker jag inte är en orimlighet. Det har sagts både från länderna och från företaget att man inte betraktar det här som en absolut låsning. I stället är det ett uttryck för en långsiktig intention från de båda regeringarnas sida. 16-årsregeln kan ändras efter samråd dem emellan. Skulle dessutom någondera parten sälja aktier, så att andelen understiger 25,5 %, kan avtalet sägas upp av den andra parten. Såvitt jag förstår ger det en flexibilitet åt avtalet. Fru talman! Hela Sveriges befolkning måste bli delaktig i informationssamhället. Tillgång till information snabbt betyder mycket för att utveckla innovationskraften i utflyttningsregioner. Därför är det mycket viktigt att den digitala infrastrukturen snabbt byggs ut i landet. I flera propositioner och betänkanden under senare år har både regering och riksdag slagit fast att det är viktigt att alla har tillgång till informationsteknik och informationstjänster. Men tillgången till den nya informationstekniken utvecklas långsamt. Därmed får företag i utflyttningsregionerna en minskad konkurrenskraft på grund av liten tillgänglighet samt många tekniska avbrott och höga kostnader vid användning av IT-tekniken. Även för den enskilde är den nya tekniken viktig. Att påskynda utbyggnaden till en hög kapacitet inom informationstekniken i glesbygden innebär att ca 1 miljon människor ges en möjlighet att följa med i utvecklingen. Det kommer att krävas ganska stora insatser för att företag och individer i glesbygden skall kunna delta i den fortsatta utvecklingen av IT-tekniken. Det nya bolaget kommer att vara konkurrensutsatt och kan därmed inte subventionera utbyggnaden av IT-nät. Marknaden kommer att utvecklas fort under de närmaste åren. Antagligen kommer investeringskostnaderna för informationsteknik och infrastruktur att sjunka. Därför kommer troligen investeringarna även i glesbygden att öka. Jag anser ändå, liksom utskottet, att det är nödvändigt att med skärpa understryka vikten av att investeringar påskyndas och att det sker i alla delar av landet. Kostnaden för att använda den nya tekniken måste också bli lika, oavsett var i landet man bor. Staten måste ta ansvar för denna utveckling. Jag kan dock inte tycka att det är nödvändigt att det är ett statligt bolag som står för utbyggnaden eller att vi här och nu bör ta ställning till valet av teknik för att nå målet om lika tillgänglighet. Mycket händer hela tiden inom teknikområdet, och jag tror att det är oklokt att i förväg binda sig för vissa lösningar.